Herr talman! Under riksdagens allmänpolitiska debatt för en vecka sedan yttrade jag att jordbrukspolitiken f.n. präglas av ryckighet och är illa genomtänkt. Exemplen härpå är numera så många att man faktiskt, som jag uttryckte det, kan ifrågasätta om det rent av beror på kompetensen i jordbruksdepartementet att så många saker och ting nu sköts så illa. Den proposition vi i dag har att ta ställning till motsäger på intet sätt det omdöme som jag då gav uttryck åt. De protester som förekommit från jordbrukarnas sida har jordbruksministern förklarat med att han har blivit missförstådd. Jordbruksministern har tydligen inte begripit, att då förslag presenteras utan att vara väl underbyggda — i detta fall saknas ju helt underbyggnad på många punkter — kan de oroa dels på grund av sitt sakliga innehåll, dels därför att det ligger en värdering i att lägga fram illa förberedda förslag. Den näring som drabbas av detta måste känna sig illa behandlad. Man frågar om det finns en fackminister för detta ämnesområde. Jordbruket har uppfattat det som utomordentligt illavarslande att fackministern inte bevärdigat jordbruket med vare sig analyser eller genomtänkta motiv för sina förslag. Detta sätt av jordbruksministern att sköta sitt departement har som bekant drivit ut jordbrukarna till protestmöten på många platser i landet. Jordbruksministerns föreliggande proposition har varit droppen som kommit bägaren att rinna över och är den yttersta anledningen till att det blivit trafikkaos på Halmstads gator, liksom till att Norrlandsbönder fått kalla fötter i Timrå ishall. För jordbrukets vidkommande är det ointressant om ministerns proposition är ett uttryck för nonchalans eller bristande kompetens. För jordbruket är det endast det sakpolitiska innehållet som har betydelse. Det är idetta fall undermåligt. Jag ifrågasätter om inte denna proposition är en av de allra sämst underbyggda som har lämnats till Sveriges riksdag. Jordbruksministern har nu tagit ledningen i den ligans inte alltför hedersamma tävlan. Vad grundar jag då detta omdöme på? Först och främst är hela denna proposition att betrakta som totalt onödig, och för den skull kan den sägas vara framlagd i rent okynne. Propositionen är onödig därför att den fråga som är dess huvudärende med fördel borde — alldeles såsom vi borgerliga i en reservation har uttryckt det — ha legat kvar hos livsmedelskommittén och avgjorts i samband med att kommitténs huvudbetänkande avlämnas. Livsmedelskommittén har dessutom sagt att man inte har kunnat konstatera att det produktionsmedelsindex som nu föreslås bli avskaffat har haft den ofördelaktiga inverkan på prisutvecklingen som föresvävat jordbruksministern. Något stöd för tanken att detta index skulle vara prisdrivande har jordbruksministern inte heller fått från remissinstanserna. Påfallande många har sagt nej, och andra har uttryckt tvivel om huruvida denna åtgärd var nödvändig just nu. Frågan om ett nytt jordbruksavtal hade, såsom vi reservanter i livsmedelskommittén har uttryckt det, mycket väl kunnat lösas genom en förlängning av nu gällande avtal med ett år. Detta hade kunnat accepteras av såväl producenter som konsumenter. Jag är övertygad om att den uppfattningen delas av en betydande majoritet av svenska folket. För att ytterligare förstärka intrycket av att propositionen är ogenomtänkt och hafsig vill jag nämna tre andra för jordbruket vitala frågor som jordbruksministern tagit upp. Det är frågor som alltjämt kvarstår bland dem som livsmedelskommittén har att fundera över. Således kommer nu — utan någon beredning i livsmedelskommittén — de övergripande målens ställning, Norrlandsstödet och frågan om solidarisk inkomstpolitik att behandlas här i riksdagen. Jordbruksministern har dessutom inte kostat på dessa frågor mer än ett fåtal rader. Jordbrukarnas reaktion är självklar. I för dem och deras familjers ekonomi helt avgörande frågor läggs det nu fram förslag helt utan motivering. Principförändringen beträffande sättet för uppräkning av Norrlandsstödet berörs i propositionen på endast några få rader, varav hälften ägnas ett resonemang som inte direkt har med stödets uppräkning att göra. Det handlar i stället om försörjningsberedskapen. Frågan om solidarisk inkomstpolitik klaras av på tre och en halv rader. Detta kallar jag nonchalans, i dessa för näringen mycket viktiga frågor. Beträffande Norrlandsstödets uppräkning har jordbruksministern lidit nederlag under utskottsbehandlingen. Det har något förvånat mig att jordbruksministern inte själv har tagit ett nytt initiativ i denna fråga i den situation som har uppstått. Uppenbarligen har jordbruksministern ännu inte accepterat att han på denna punkt inte ens haft stöd av sitt eget folk. Förankring i verkligheten har han i själva verket hela tiden saknat. Kunskapen om hur viktig verklighetsförankringen är kanske jordbruksministern efter denna resa fäster större vikt vid under de ett och ett halvt år som återstår av mandatperioden. I detta sammanhang har en illavarslande och föga genomtänkt argumentation förekommit. Således har det som motiv för att uppräkningen av Norrlandsstödet skulle ske med prisregleringsmedel gjorts gällande att Norrlandsjordbruket inte har någon egentlig andel iden överproduktion som äger rum i svenskt jordbruk. Detta skulle i sin tur ge stöd för tanken att det var jordbrukets egen angelägenhet att räkna upp Norrlandsstödet. Jag vill mycket bestämt varna för detta ogenomtänkta synsätt. Som det framfördes denna gång blev det en debatt mellan Norrland och Sverige i övrigt. Lika väl kunde debatten ha gällt spannmålsproducenter å den ena sidan och animalieproducerande jordbrukare å den andra. Spannmålsproducen terna skulle med visst fog kunna påstå att de inte ser framtiden an med någon större oro, då de i det senaste jordbrukspolitiska beslutet fick inskrivet att staten och jordbruket gemensamt skall ta ansvar för kostnaden för uppkommet överskott. Annorlunda förhåller det sig beträffande animalieproducenterna, som enligt samma beslut ensamma får stå för sin överproduktionskostnad. Herr talman! I stället för en diskussion mellan norr och söder i Sverige skulle detta kunna bli en kil mellan jordbrukare som producerar spannmål och dem som står för animalieproduktionen — eller om vi så vill en diskussion mellan slättbygdsbonden å den ena sidan och mellanbygdsoch skogsbonden å den andra. Svenskt jordbruk har ingen anledning att låna ut sig till den typen av debatt. Den är skadlig för jordbruket, och det är svårt att se att den på något sätt gagnar den jordbruksoch livsmedelspolitik som vi just nu sysselsätter oss med. Moderata samlingspartiet har i en partimotion yrkat avslag på den här aktuella propositonen, helt i linje med det ställningstagande som jag tillsammans med centerns och folkpartiets representanter har gjort i livsmedelskommittén. Den omständigheten att propositonens förslag beträffande Norrlandsstödet nu röstas ned har i utskottet föranlett formuleringen att utskottet avser att i samband med budgetbehandlingen ta upp frågan om stödets lämpliga storlek. Såsom framgår av det särskilda yttrande som vi har fogat till jordbruksutskottets betänkande anser vi moderater fortfarande ått det är regeringens sak att återkomma till riksdagen med förslag på denna punkt. Vi motsätter oss nu emellertid inte att frågan om beloppets storlek tas upp på sådant sätt som angivits i betänkandet. I enlighet med vår tidigare uppfattning har vi, denna gång tillsammans med folkpartiet, i en reservation tagit avstånd från en förlängning av det tillfälliga investeringsstoppet i jordbruket. Vi anser fortfarande att en sådan pålaga som investeringsstoppet innebär inte bör belasta jordbruket så länge som denna fråga är föremål för behandling i livsmedelskommittén. Investeringsstoppet är inte till fördel för näringen och borde för den skull inte ha tillkommit för ett år sedan — än mindre förlängas fr.o.m. den 1 april i år. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till de reservationer som är fogade till utskottets betänkande, reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Regeringens förslag om förändrad kostnadskompensation till jordbruket har fått som effekt en total konfrontation med bönderna. Det kan väl inte ha varit meningen? Men förslaget ligger på något sätt i linje med jordbruksministerns handläggning av skogspolitiska frågor hösten 1982 och våren 1983 omedelbart efter regeringsskiftet. Dånet efter frontalkrocken med landets skogsägare hade inte mer än förklingat något förrän den livsmedelspolitiska utredningen avtvingades ett betänkande, som i sina verkningsfulla delar var ett grundskott mot den plattform på vilken jordbruksprisförhandlingarna länge vilat. I allra största utsträckning är det fråga om samma befolkningsgrupper som utsätts för nya, överraskande och därmed gastkramande grepp. Det är svårt att tro att en sådan här hantering av mycket sammansatta och besvärliga problem kan gagna landets ekonomiska tillfrisknande, vilket lär ligga bakom kravet på en ny förhandlingsordning. I den proposition som ligger till grund för jordbruksutskottets betänkande läggs fram förslag om övergripande mål för en samlad livsmedelspolitik. Vidare redovisas riktlinjer för överläggningarna av jordbruksprisregleringen för tiden efter den 30 juni 1984. Detta förslag yrkar vi avslag på. Investeringsstoppet inom animalieproduktionen föreslås förlängt med ett år från den 1 juli 1984. Vi yrkar avslag också på detta. Samtliga dessa frågor har behandlats av 1983 års livsmedelskommitté, men varken kommitténs betänkande eller de remissyttranden som insamlats under en osedvanligt snålt tilltagen remisstid ger enligt folkpartiets mening ett tillfredsställande underlag för de bedömningar och förslag som redovisats i propositionen. När det gäller huvudmålet för livsmedelspolitiken kan noteras att livsmedelskommittén på denna punkt ännu inte lämnat något förslag. Kommittén har visserligen kommenterat nuvarande målformuleringar vid referat av dels de mål som riksdagen antagit 1947, 1967 och 1977, dels det huvudmål som enligt kommitténs direktiv skall vara utgångspunkt för dess arbete. Regeringsförslaget som det nu föreligger och jordbruksutskottets majoritetsskrivningar innebär emellertid att det huvudmål som kommittén rimligtvis måste formulera senast den 1 oktober 1984 i sitt slutbetänkande kommer att vara överspelat i och med riksdagens behandling av denna proposition. Från folkpartiets sida ifrågasätter vi det meningsfulla i att först tilldela kommittén ett utredningsuppdrag, för att sedan — innan kommittén ännu lämnat något sammanvägt förslag — förelägga riksdagen förslag till beslut. Förfarandet är så mycket mer anmärkningsvärt som kommittén enligt direktiven inte hade ett klart uttalat åläggande att behandla målen för livsmedelspolitiken med förtur. I propositionen påstås att livsmedelskommittén skulle ha i uppdrag att med förtur behandla dessa frågor, men det anser vi vara felaktigt. Den diskussion som förekommer i propositionen saknar sammanhang mellan måldiskussionen och användningen av olika medel för att kunna nå målet. Försörjningsberedskapen skjuts fram som ett överordnat mål, men detta sker utan diskussion om på vilken nivå försörjningsberedskapen skall ligga. Inget sägs om på vilka vägar målet om god försörjningsberedskap skall nås. Skall vi ha ett intensivt jordbruk eller ett extensivt jordbruk, skall vi ha beredskapslagring eller skall målet nås på annat sätt? Fastslåendet av nya mål för jordbrukspolitiken ger ingen vägledning i fråga om på vad sätt dessa mål skall nås. Det hade varit rimligare att utredningen fått diskutera vilka de övergripande målen för jordbruksoch livsmedelspolitiken borde vara samtidigt som man granskade vilka de statsfinansiella och samhällsekonomiska kostnaderna blir i vad gäller olika ambitionsnivåer för denna politik. Propositionens förslag beträffande målen för livsmedelspolitiken är emellertid begränsat så till vida att exempelvis produktionsmålet ej behandlas. Vilket kompensationssystem som skall användas vid jordbruksförhandlingarna är en fråga av grundläggande betydelse. Majoriteten i livsmedelskommittén har utan inbördes rangordning lämnat tre alternativ, nämligen följande: 2. ett kompensationssystem utan automatiskt verkande regler och 3. ett kompensationssystem med begränsade inslag av automatiskt verkande regler. Majoriteten i kommittén har som sagt valt att lägga fram dessa tre alternativ utan inbördes rangordning. Folkpartiets företrädare i kommittén har tillsammans med moderaterna och centerpartisterna reserverat sig mot detta förfaringssätt. Från folkpartiets sida anser vi att livsmedelskommittén måste få fullgöra sitt uppdrag, innan ställning tas till ett eventuellt annat system. Livsmedelskommitténs arbete blir närmast meningslöst och fragmentariskt, om väsentliga delar av dess arbete blir föremål för riksdagsbeslut, innan en sammanvägning av skilda synpunkter har gjorts. En samlad bild av allt utredningsarbete kan vara utgångspunkt för sådana förändringar som kan vara möjliga att göra med bibehållande av skilda målsättningar i jordbrukspolitiken. Kommittén anser att det nu tillämpade kompensationssystemet har fungerat bra. Vidare anser den att indexsystemet inte inneburit att prishöjningarna avseende jordbrukets produktionsmedel blivit större än vad som varit kostnadsmässigt motiverat. Det har inte heller kunnat påvisas att effektivitetsutvecklingen avvikit från den utveckling man haft inom andra branscher. I två avseenden har kommittén, och så även propositionen, rest viss kritik. Det ena gäller möjligheterna att styra produktionsutvecklingen. Vi kan dock inte se att detta problem är motiv nog för mycket drastiska förändringar av kompensationssystemet. I kommittébetänkandet sägs att man har svårt att ta hänsyn till produktionsbalans och investeringsbehov samt samhällsekonomi vid prissättningen av jordbrukets produktion. Det finns dock ingen analys som visar hur man har kommit fram till denna slutsats. Konjunkturinstitutet har i sitt remissvar antytt att det nuvarande kompensationssystemet för jordbruksproduktionen fungerat väl. Man ställer sig frågande till bedömningen att nya system skulle kunna ge ett bättre utfall i skilda avseenden. En annan invändning mot nuvarande kompensationssystem som jordbruksministern framfört gäller risken för att detta kan få en negativ påverkan på det långsiktiga effektivitetssträvandet. Det bör dock understrykas att kommittén inte kunnat konstatera att kompensationssystemet har påverkat priserna på insatsvarorna så att de blivit högre än de annars skulle ha varit. Såvitt vi från folkpartiets sida kan bedöma sammanfaller regeringens förslag till riksdagen med alternativ 2, såsom livsmedelskommitténs majoritet har formulerat detta. Det innebär en ordning med helt obundna förhandlingar i prisuppgörelserna med jordbrukets representanter. Följaktligen lägger sig regeringen så långt som möjligt från det kompensationssystem som hittills har tillämpats, och det är anmärkningsvärt. För den insiktsfulle bedömaren än det mot den bakgrunden inte alls förvånande att de svenska jordbrukarna reagerat som de gjort. I ett utomordentligt besvärligt läge för svenskt jordbruk, med starkt vikande lönsamhet och prognoser om vikande konsumtion för exempelvis animalieprodukter, tror jag att det hade varit förnuftigt av regeringen att ta den utsträckta hand som man, enligt vad jag uppfattat, givit från jordbrukets organisationer om en prolongering av gällande avtal. En överenskommelse från sådana utgångspunkter hade gjutit olja på upprörda vågor inom jordbruksnäringen. Den hade också gett livsmedelskommittén erforderlig arbetsro. En tillräckligt lång remisstid hade kunnat ges, så att alla berörda kunnat ingående studera kommitténs förslag. Detta viktiga arbete skulle med fördel ha kunnat fullföljas utan den hets och stress som jordbruksministern nu lyckats åstadkomma med det liggande förslaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 och även till reservation nr 3, som innebär avslag på förslaget om byggförbud. Beträffande stödet till jordbruket i Norrland vill jag vidare säga, herr talman, att vi från folkpartiets sida yrkat på en uppräkning med 50 milj.kr. av regeringens förslag i budgetpropositionen. Det blir tillfälle att återkomma till denna fråga vid behandlingen av jordbruksutskottets betänkande med anledning av budgetpropositionen, men jag vill i likhet med representanterna för moderata samlingspartiet och centerpartiet konstatera att jordbruksministerns försök att få in stödet till Norrlandsjordbruket i den prisreglering som vi nu vet mindre än någonsin om har misslyckats. Med hänsyn till den totala ovisshet beträffande förhandlingsordningens utseende som vi lämnats i måste norrländska jordbrukare verkligen känna sig till freds med den situation som nu uppstått tack vare jordbruksutskottets ställningstagande i detta ärende.
Herr talman! Jag har lyssnat med stort intresse till Börje Stenssons anförande och är beredd att i mycket långa stycken ansluta mig till hans formuleringar — även till hans principiella uttalanden angående den jordbrukspolitiska inriktningen framöver. Jag vill dock ställa en fråga till Börje Stensson: Vore det inte rimligt, med tanke på dessa uttalanden, att också vara med på reservation 1? Det skulle vara den logiska slutsatsen av de i övrigt mycket riktiga uttalanden som Börje Stensson gjort här. Det är alltjämt möjligt att rösta på den reservationen.
Herr talman! Jag vill kommentera den fråga som Einar Larsson här berör, nämligen frågan om likställighet mellan inkomstmålet och konsumtionsmålet — låt mig populärt uttrycka det så. Vi har från folkpartiets sida i utredningen från 1972 och, det vågar jag påstå, även i förarbetena till propositionen 1977 kring jordbrukspolitiken, hävdat att det kunde vara en fördel att ha de här två målen likställda. Sedan 1977 års beslut har vi haft företräde för inkomstmålet. Om det beslutet hade haft en positiv effekt, skulle det rätteligen ha betytt att jordbruksnäringen hade haft ett bättre läge än vad som är fallet, och det finns många andra faktorer som spelar in därvidlag. Men vi tror att det har en ganska stor betydelse för förtroendet mellan producenter och konsumenter att vi likställer dessa två mål. Och inkomstmålet — att jordbrukarna skall ha en med jämförbara grupper likvärdig inkomst och standard — står kvar i alla fall.
Herr talman! Det är riktigt att man kan ha olika upfattningar om de här sakfrågorna, men jag menar att Börje Stenssons berättigade kritik mot bristande utredningsunderlag i vad gäller ställningstaganden i viktiga principiella frågor gällde också denna punkt. Det hade varit rimligt med ett bättre utredningsunderlag beträffande inkomstlikställigheten och det mål man syftar till.
Herr talman! I detta läge vill jag hänvisa till den mycket fina och genomgripande utredning som 1972 års jordbruksutredning gjorde. Där var man från samtliga partier överens om att de här två målen hade samma berättigande och skulle vara likställda. Det var en utredning som tog tid på sig och som kom fram till det resultat jag talat om. Att propositionen sedan fick ett något annorlunda utseende tycker inte vi från folkpartiet var helt lyckat, och det är det vi har velat ge till känna i detta läge när vi inte har velat vara med på den reservation som Einar Larsson och Arne Andersson i Ljung har undertecknat för sina resp. partier.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas de förslag som lagts fram i propositionen om vissa livsmedelspolitiska frågor och de motioner som väckts med anledning av propositionen. I motionen från vårt parti har vi åter aktualiserat frågan om matsubventionerna. Vi anser att den i flera avseenden är en mycket viktig fråga. Nu har vi i detta betänkande nöjt oss med ett särskilt yttrande, eftersom det i den kommande budgetbehandlingen ges tillfälle att återkomma. Vi har också i vår motion pekat på nödvändigheten av en allmän låg räntenivå. Mycket av de stora problem som många jordbrukare i dag dras med beror på höga räntekostnader. En lägre räntenivå skulle vara till en mycket stor hjälp för jordbrukssektorn. Herr talman! Huvudförslaget i den här propositionen får väl anses vara förslaget om en obunden ordning vid prisöverläggningen om prisregleringen för jordbruksprodukter. Den föreslagna ordningen avses att gälla fram till Vi har i vår motion sagt att man kan diskutera det nödvändiga i att föreslå en tillfällig förhandlingsordning som kommer att tillämpas under det här året. Skälet till att vi anmäler denna tveksamhet är att livsmedelskommittén under det här året skall lägga fram sitt slutbetänkande och att man då bör ta nödvändig hänsyn till att jordbruksoch livsmedelspolitiken är föremål för utredning. Därför måste väl en viss försiktighet iakttas, eftersom propositionen är mycket allmänt formulerad och man således kan göra vida tolkningar av vad som sägs. Det är en rad problem och frågeställningar på området som är föremål för analys och ställningstagande i livsmedelskommittén. Därför bör rimligen det föreslagna förhandlingsresultatet inte få föregripa kommande ställningstagande. Nu har utskottsmajoriteten klart deklarerat att kommande ställningstagande inte föregrips genom dagens riksdagsbeslut. Vi anser oss därför ha fått ett besked som innebär att vi kan ansluta oss till propositionen i denna del. Vad vi däremot inte kunde ansluta oss till var förslaget att prisregleringen skulle utformas så, att beredskapsmålet, ett starkt och väldifferentierat jordbruk i Norrland, skulle tillgodoses vid prisöverläggningarna. Det har rått politisk enighet om stödet till det norrländska jordbruket, om dess betydelse för beredskapsmålet och även om dess regionalpolitiska betydelse. Detta har bl.a. avspeglats i ett enhälligt antaget förslag från den s.k. Norrlandskommittén. I förra årets budgetproposition företogs ingen uppräkning av Norrlandsstödet, utan jordbruksministern anmälde att han skulle ta ställning till kommitténs förslag efter genomförd remissbehandling. Nu blev resultatet att Norrlandskommitténs betänkande överlämnades till livsmedelskommittén. Vi tycker att det är en mycket märklig, för att inte säga anmärkningsvärd, åtgärd att utan att livsmedelskommittén har yttrat sig föreslå en annan tingens ordning i fråga om Norrlandsstödet och därmed inte heller i år räkna upp stödet. Så hanterar man väl ändå inte en fråga som dels har en mycket stor betydelse för Norrland och för hela landet, dels är föremål för utredning! Nu har också ett enigt utskott ställt sig bakom ett uppräknande av stödet över budget. Ordningen kan sägas vara återställd. Den slutsats som utskottet har dragit är naturligtvis bra och beror väl på att utskottet har varit väl medvetet om de problem som Norrlandsjordbruket befinner sig i. Nu har en del jordbrukare i Norrland, och även i övriga Sverige, stora problem, och man löser självfallet inte dessa med dagens beslut. Men den eftersläpning som har skett på grund av att stödet inte har uppräknats kommer förhoppningsvis nu att åtgärdas. När livsmedelspolitiska kommittén tillsattes tillgodosågs även de krav på en utredning som framförts av vårt parti. Det finns många problem och förhållanden på området som måste analyseras för att man skall finna en vettig livsmedelspolitik till gagn för både producenter och konsumenter. Nuvarande prisreglering, där avgifter och bidrag går om varandra och åt alla möjliga håll, är en omständlig procedur, som rimligen borde gå att förenkla och göra mera överskådlig. Vi har en insatseller förnödenhetsindustri som nästan helt domineras av monopolföretag. Vi har ett överskott inom jordbruksproduktionen, ett problem som inte är enkelt att lösa. Det handlar ju om många arbetstillfällen inom både jordbruket och förädlingsindustrin. De här nämnda och många andra frågor är nu föremål för analys och ställningstagande i livsmedelskommittén. Till detta blir det således tillfälle att återkomma. Herr talman! I tidigare inlägg har det poängterats att jordbruksministern har lidit ett nederlag då det gäller Norrlandsjordbruket. Jag ämnar inte göra någon stor sak om detta, eftersom själva sakfrågan är det viktigaste för mig. Jag ser inte heller förändringen i propositionen som något märkligt. I denna bedömning anser jag mig ha stöd hos självaste statsministern. Jag har här en artikel av Olof Palme, ur vilken jag vill citera några rader: ”Under de borgerliga regeringsåren var det tyvärr en regel att riksdagsmajoriteten valde att blint rösta igenom regeringsförslagen i stället för att föra konstruktiva resonemang i utskotten. Denna syn på riksdagens roll kritiserade vi socialdemokrater med rätta. — —— Såväl i den socialdemokratiska riksdagsgruppen som i de övriga grupperna finns det en stor sakkunskap. Ambitiöst arbetande riksdagsledamöter kan om det finns ett öppet klimat i utskottsarbetet ge sina bidrag till att förbättra regeringens förslag. Enligt min mening är det viktigt att den kunskap som finns i riksdagen tas tillvara.” Detta säger alltså Olof Palme. Herr talman! Jag vill gärna understryka det senare.

En majoritet inom utskottet har ställt sig bakom jordbruksministerns förslag om att redan nu ta ställning till vissa frågor, som livsmedelskommittén har behandlat med förtur för att man skall kunna ge riktlinjer och direktiv till de kommande förhandlingarna. Vi får, sedan livsmedelskommittén lagt fram sitt slutgiltiga förslag enligt direktiven, möjlighet att i ett mera samlat grepp ta ställning till utformningen av den kommande livsmedelsoch jordbrukspolitiken som helhet. Som framgår av utskottsbetänkandet är det på fyra punkter som vi nu har att ta ställning. De borgerliga i utskottet har fogat tre reservationer till betänkandet. När det gäller punkt 2 b i hemställan beträffande uppräkningen av stödet till jordbruket i norra Sverige, där utskottet delvis har en annan uppfattning än regeringen, kommer Åke Selberg att redogöra för den socialdemokratiska utskottsgruppens uppfattning. Därför vill jag koncentrera mig till utskottsmajoritetens uppfattning om de förslag som nu föreligger och till de borgerliga reservationerna. När det gäller målet för jordbrukspolitiken måste det anses vara självklart, eftersom jordbruket till största delen är prisreglerat, att man skall ange riktlinjer inför de kommande förhandlingarna, så att man har ett givet utgångsläge redan vid inledningen av förhandlingarna. Beträffande det förslag som nu föreligger går vi ifrån 1977 års jordbrukspolitiska beslut i vad gäller målet för jordbrukspolitiken. Där anges att ett huvudsyfte med jordbrukspolitiken är att tillförsäkra dem som är sysselsatta inom jordbruket, och det gäller alla delar av landet, en ekonomisk och social standard som är likvärdig med den som jämförbara grupper uppnår, det s.k. inkomstmålet. Vi anser att ett inkomstmål aldrig kan bli ett huvudmål för någon näring eller verksamhet i vårt samhälle. Det måste vara behovet av en viss näring eller verksamhet som skall vara avgörande för i vilken omfattning näringen eller verksamheten skall bedrivas. Det måste också vara självklart att de som är sysselsatta i näringen skall ha en med andra grupper likvärdig ekonomisk och social standardutveckling, liksom också goda arbetsförhållanden. Detta mål kan likställas med andra mål, men det kan aldrig bli ett huvudmål. Huvudmålet för jordbrukspolitiken måste vara att i olika situationer tillförsäkra konsumenterna livsmedel. En annan fråga som vållat mycken debatt är frågan om den automatiska uppräkningen inom prisregleringens ram. Utredningen har presenterat tre alternativ, som alla skulle kunna tillämpas vid jordbruksöverenskommelser avseende priser på jordbruksprodukter. Det första alternativet innebär ett bibehållande av det nuvarande systemet med automatiska indexuppräkningar, varvid jordbrukarna skall ha kompensation för prisökningar vid inköp av de medel som används i produktionen. Det innebär vidare en kompensation för kapitalkostnadsökningar. För att göra automatiken fullständig skall jordbrukarna också få inkomstföljsamhet i förhållande till andra grupper. Livsmedelskommittén presenterar också ett alternativ, innebärande delvis automatiska kostnadsuppräkningar. Kostnadsuppräkningarna skulle gälla inkomster och inköp av produktionsmedel. Livsmedelskommitténs tredje alternativ innebär att förhandlingar bör kunna ske utan några som helst bindningar till indexuppräkning. Förhandlingarna skall enbart grundas på det underlag för prisberäkningar som föreligger. Man behöver inte vara jordbruksexpert för att kunna konstatera att det nuvarande förhandlingssystemet inte fungerar. Många jordbrukare har under senare år drabbats av stora ekonomiska svårigheter. Det är framför allt dessa jordbrukare som vi har anledning att hjälpa för att även i framtiden ha en yrkeskunnig jordbrukarkår. Det är de unga och nyetablerade jordbrukarna som drabbats hårdast. Trots ett heltäckande kompensationssystem för prisökningar har samhället varit tvingat att tillgripa andra stödåtgärder såsom uppskjutna räntor, räntestöd och kreditsanering m.m. Det är möjligt att ett automatiskt system skulle kunna fungera under en längre tidsperiod, om man samtidigt har en stabil prisutveckling och en årlig ökning av den ekonomiska standarden. Men detta är inte möjligt med den ekonomiska politik som reservanterna i utskottet stod bakom under sex år. Med en sådan ekonomisk politik får vi de problem som vi nu med all kraft försöker lösa. Vi ställer oss bakom propositionens förslag om att inför nästa avtalsperiod för jordbruket pröva ett system med helt fria förhandlingar. Då kan vi ta särskilda hänsyn till de mest utsatta jordbrukarna. Om vi skulle använda det nuvarande systemet till att lösa alla de svårigheter som finns för vissa jordbrukargrupper, skulle vi få så stora kostnadsökningar på livsmedel att konsumtionen skulle minska avsevärt. Inte heller detta kan vara till gagn för någon — allra minst för de i jordbruket sysselsatta. Att vi har ett överskott på alla jordbruksprodukter inom prisregleringsområdet är i dag välkänt. När vi därför förra året fattade beslut om förbud mot investeringar som innebar en ökning av animalieproduktionen, gjorde vi detta som en temporär lösning under det att livsmedelskommittén arbetade för att hitta lösningar på problemen med det alltmer ökande livsmedelsöverskottet. Det skulle vara olyckligt om lantbrukarna genom kostsamma investeringar skulle bindas för en viss produktion under en lång tid framöver. Det finns en tendens att enskilda jordbrukare försöker klara sin svåra situation med ökade djuruppsättningar och ökad produktion av animalieprodukter. Men detta löser inte helhetsproblemen — tvärtom förvärras problemen med överskottet. Utskottsmajoriteten anser därför att investeringsförbudet bör förlängas i avvaktan på livsmedelskommitténs slutliga ställningstagande till livsmedelsöverskottet. Beträffande John Anderssons särskilda yttrande när det gäller livsmedelssubventionerna vill jag påpeka att han själv i sitt yttrande framhållit att denna fråga inte bör tas upp i detta sammanhang. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.
Fru talman! Med hänvisning till att det förekommer tre socialdemokratiska talare i rad skall jag begränsa mig till att replikera Håkan Strömberg på en enda punkt. Han sade inledningsvis att alla de frågor som är föremål för behandling i denna proposition skall återkomma och behandlas av livsmedelskommittén, där ”ett mera samlat grepp skall åstadkommas”. Det är en mycket förnäm formulering, Håkan Strömberg, och jag vet varifrån den är hämtad, nämligen från reservationen av de tre borgerliga partierna, där vi använde just samma formulering för att försöka klargöra för en majoritet i livsmedelskommittén och möjligen för jordbruksministern att det inte behövs någon proposition just nu. Det var för den skull som jag i mitt anförande för en stund sedan tog mig friheten att kalla propositionen för en proposition i okynne. Propositionen har drivit ut bönderna och ställt till trassel helt i onödan. Det hade, som jag uttryckte det, inte varit till nackdel för vare sig konsumenter eller producenter, om vi under den tid som livsmedelskommittén arbetar hade förlängt nu gällande jordbruksavtal. Håkan Strömbergs formulering var förnäm. Men om den hade tillägnats socialdemokraterna för två månader sedan, hade vi inte behövt diskutera här i dag. Det hade väl varit en underbar lösning, Håkan Strömberg?
Fru talman! Bara på en enda punkt vill jag av samma skäl som Arne Andersson anförde ställa en fråga till Håkan Strömberg. Man hör gång på gång socialdemokratiska talare i jordbrukspolitiska debatter säga att det är den ekonomiska politiken under den borgerliga regeringstiden som har vållat svårigheter för jordbruket. Men nu är det annorlunda, för nu förs en ny ekonomisk politik. Jag förstår att det är en centraldirigerad slogan. Den låter alltid likadant och återkommer gång på gång. Jag är normalt väldigt tålig, men jag är nu trött på denna slogan. Jag måste fråga: Vad är det för märkvärdigt som har hänt i den ekonomiska politiken? Jag vill göra en enkel konklusion och säga att vad som har hänt är att budgetunderskottet har ökat med 20 miljarder kronor samtidigt som man har övervältrat en hel miljard mer i kostnader på jordbruksnäringen. Är det denna ekonomiska politik som man har såsom universalmedel för att hjälpa jordbruket? Jag förstår inte riktigt detta resonemang. Det är för vårdslöst för att få stå oemotsagt i så många fall.
Fru talman! Vi står i dag inför nya förhandlingar. Skulle man nu gå efter samma riktlinjer som tidigare, vet vi att problemen kommer att förvärras. Därför är det angeläget att man ger en annan inriktning åt de förhandlingar som skall lösa de problem som vi står inför. Vi kan inte bara vänta. Einar Larsson är trött på vad som gjordes under de sex borgerliga åren. Ja, det är många i detta samhälle som är det. Det finns ett uttryck som lyder: Den som inte kan se bakåt och inte heller framåt, den får se upp. De problem som vi nu måste lösa uppstod under senare delen av 1970-talet och de första åren av 1980-talet. Vi kan inte blunda för den verklighet som ligger bakom oss, Einar Larsson. Jag tror att vi kan lösa de problem som uppkommer i framtiden, men det tar tid. Det gäller även att försöka få ett samlat grepp över de frågor och problem som föreligger.
Fru talman! Håkan Strömberg säger att problemen skulle förvärras under det löpande året om vi inte åstadkommer en kort och kryptisk förhandling i livsmedelskommittén, skrivande av proposition, behandling i riksdagen, brev till statens jordbruksnämnd, förhandling med förhoppningsvis ett förhandlingsresultat, brev tillbaka till regeringen samt proposition till riksdagen. Och allt detta skall vara gjort före mitten av april månad. Var det så rasande enkelt, var det så åtråvärt och var vinsterna så förnäma att det var värt detta? Jag påstår, Håkan Strömberg, att detta icke är genomtänkt politik, och det är det vi har vänt oss emot. Tidsutdräkten var ett år, och under den tiden skulle det förnäma, samlade grepp som Håkan Strömberg själv nyss åstundade ha kunnat åstadkommas. Nu blir det inte vare sig det ena eller det andra. Det kallar vi en hafsig politik. Den är onödig, den är provocerande och den är dålig för jordbruket.
Fru talman! Håkan Strömberg får inte göra det så enkelt för sig. Han uppfattade mycket väl att jag talade om att jag är trött på att höra de där förenklingarna i svepande formuleringar om att det var en dålig ekonomisk politik tidigare — underförstått att den nu skulle vara bra. Det som Håkan Strömberg menar är de bra lösningarna kan uttryckas i siffror, i ett kraftigt ökat budgetunderskott och en kraftig övervältring av kostnader på näringen. Är det en medicin för att hjälpa näringen? Det är detta märkliga hyckleri som jag reagerar mot.
Fru talman! Ja, Arne Anderssoni Ljung, även om tiden ibland är knapp får vi inte bara låta den gå ifrån oss. Det kan självfallet vara en utmaning att även under kort tid försöka klara av de problem som vi har att lösa inför framtiden. Arne Andersson anser, i sin konservativa anda, att allt kan vara som det har varit tidigare, och så låter man problemen vara. Einar Larsson! Jag kommer tillbaka till vad som hände under dessa sex år. Det är väl knappast någon som kan påstå att den perioden var framgångsrik, när man ser de problem som vi nu har att lösa. Jag skall inte göra en uppräkning av alla de problem som vi har ställts inför, förutom stigande budgetunderskott, ökade priser, minskad livsmedelskonsumtion och ökat antal konkurser inom jordbruket.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att i huvudsak hålla mig till den del i betänkandet som omfattar Norrlandsstödet. Låt mig först få teckna en liten bakgrund. Stödet till jordbruket i norra Sverige infördes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 1972. Men stödet till jordbruket i de norra delarna av vårt land härrör egentligen från 1940-talet. Justeringar har gjorts vid många olika tillfällen efter införandet. Syftet med Norrlandsstödet är att utjämna skillnaden i produktionskostnader mellan norra och södra delarna av vårt land. Betingelserna att driva jordbruk i norra Sverige är betydligt ogynnsammare än i de södra delarna av vårt land. Det handlar bl.a. om sämre klimatologiska betingelser och högre investeringskostnader. Den nuvarande formen av Norrlandsstödet har varit till stor nytta, men också en nödvändighet för det norrländska jordbruket — detta råder det inget som helst tvivel om, och här är vi väl alla överens. Jordbruket i norra Sverige andades optimism och framtidstro i början av 1970-talet; det byggdes, det satsades ganska friskt, nya företag kom till — detta till gagn för landsbygden och sysselsättningen, och det tycktes gå ganska hyggligt. Men vi vet att saker sedan började hända. Hösten 1976 fick vi en borgerlig regering, och den ekonomiska politiken fick en annan kurs. Under 1979 och 1980, inom loppet av 18 månader, höjdes räntan med 5,5 26, och vi fick då även en i övrigt ogynnsam kostnadsutveckling. Detta kom att skapa ytterst besvärliga problem. En nyetablerad jordbrukare fick kännas vid en höjning av räntebetalningarna om ca 70 000 kr. år. Det ledde till att många nyetablerade, unga, entusiastiska människor fick se sin tillvaro formligen slås i spillror. Det är inte svårt att förstå att problemen skulle komma att hopa sig under sådana förhållanden. För att lappa över de värsta problemen har man satt in lån med uppskjuten ränta och räntestöd, ett sätt att kortsiktigt lösa de värsta problemen men samtidigt att skjuta problemen på framtiden. Inom kort skall många börja att amortera och betala ränta på lånen, och de är då i princip tillbaka i samma situation. I mitt arbete i lantbruksnämnden hemma i Norrbotten blir jag ständigt påmind om de stora problem som många har. De allt sämre ekonomiska förhållandena leder ofta till sociala problem inom familjerna. De som tvingas gå i konkurs hamnar dessutom i den situationen att ekonomin är raserad i stort sett för resten av livet. Problemen är många, men det vore kanske inte riktigt att säga att alla jordbruksföretagare har problem. Det vore inte heller riktigt att säga att alla problemen är samlade till Norrland, men där är de störst och mest påfallande. Det finns väl knappast någon näring som ur lönsamhetssynpunkt har så stor spännvidd som jordbruksnäringen. Jag vill dessutom peka på att livsmedelskommittén arbetar med frågan hur livsmedelssituationen skall klaras i framtiden. Som bekant kommer den att lägga fram ett slutbetänkande i oktober i år. Mot denna bakgrund skulle jag som jordbrukare och som ledamot av riksdagen verkligen välkommna en debatt där sakfrågorna fick stå i centrum. Jag är övertygad om att lösningarna skulle gå att hitta om en sådan debatt fördes. Fru talman! Den senaste tiden har debatten varit minst sagt intensiv, som det gärna blir när människor känner oro. Men det har också gjorts en del felaktiga påståenden, t.ex. att Norrlandsstödet helt skulle överlämnas till prisförhandlingar. Detta är naturligtvis ett oriktigt påstående. Det vore orimligt, och det är inte heller avsikten att så skall ske. Den uppräkning som vi nu står inför att besluta om kommer inte att lösa problemen för dem som har det besvärligast. På den punkten får vi säkerligen anledning att återkomma. Uppräkningen kommer dock att hålla tillbaka en skara av nu växande problem. I propositionen lyfts de problemfyllda företagen fram, men när det gäller Norrlandsstödet har utskottet haft en avvikande uppfattning och enats om att uppräkningen skall ske med budgetmedel. Den frågan får väl återkomma vid behandlingen av budgetpropositionen. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 20.

Fru talman! Alldeles oberoende av den utgång frågan om Norrlandsstödet fick vid utskottsbehandlingen hade Åke Selberg väckt en motion där han faktiskt inte invände mot den avgörande svagheten i regeringens proposition, nämligen frågan om en systemförändring. I stället pekade han på att man skulle precisera beloppet. Detta ger mig anledning att ställa en fråga till Åke Selberg. Tycker Åke Selberg fortfarande att det är riktigt att jordbruket skall stå för regionalpolitiska insatser, eller är det en sådan samhällets angelägenhet att dessa pengar med fördel skall tas via statsbudgeten?
Fru talman! Åke Selberg har tillsammans med John Andersson haft ett avgörande inflytande på den fråga som vi hade uppe i jordbruksutskottet, nämligen om stödet till Norrlandsjordbruket skall regleras inom prisförhandlingarna eller om det skall bli fråga om budgetmedel — och det är bra. Åke Selberg uppehöll sig, i likhet med Håkan Strömberg, vid den annorlunda ekonomiska situation som uppstod vid regeringsskiftet 1976. Han lät antyda att regeringsskiftet i sig skulle ha inneburit att räntan steg med 5,5 20 och att nyetablerade jordbrukare fick alldeles speciella problem på grund av detta. Vi måste ändå i sanningens namn påminna oss om att vi har haft en besvärlig lågkonjunktur med en stor arbetslöshet och att detta krävde speciella åtgärder från de olika borgerliga regeringarnas sida. De fick ta hand om mycket stora industriproblem. Eftersom Åke Selberg nyss har varit uppe i talarstolen kan jag ju påminna om alla kostnader för varvskriser och avvecklingen av Stålverk 80. Dessutom beslöt vi om många reformer i början av 1970-talet som gav automatiska utgiftsökningar under senare delen av 1970-talet utan att man fick motsvarande inkomstförstärkningar på grund av lågkonjunkturens verkningar på arbetsinkomster, löner och därmed skatter.
Fru talman! Med anledning av Börje Stenssons påstående skall jag direkt säga att jag inte kan — och inte heller kommer att — skylla hela denna problematik på regeringsskiftet. Men en sak är ju säker, nämligen att de borgerliga företrädarna efter regeringsskiftet stod i talarstolarna och sade att jordbrukarna kunde se framtiden an med tillförsikt. Naturligtvis lyssnade jordbrukarna — det är helt förståeligt. Jordbrukarna trodde också på detta. De satsade pengar och det tillkom nya företag. Detta kan man få en bild av om man tittar på lantbruksnämndernas diagram. När jordbrukarna fick den här räntechocken efter att ha satsat pengar hamnade de i en besvärlig situation. Till Arne Andersson i Ljung kan jag säga att jag i min motion också skrev att jag mycket väl kunde tänka mig att man skulle använda budgetmedel, men att man då också måste finansiera det. Vi befinner oss i en sådan situation att vi varken kan eller får fortsätta att öka budgetunderskottet hur som helst. Därför tog jag inte med detta i min motion.
Fru talman! Det är utomordentligt intressant att Åke Selberg är så oroad över budgetunderskottet. Jag tillåter mig att säga att uppräkningen gällde 30 miljoner eller 35 miljoner. Jag förbehåller mig rätten att tycka att detta innebär en viktig principförändring och dessutom är det beloppsmässigt förhållandevis underordnat den ökning av budgetunderskottet som den regering Åke Selberg stöder har lagt fram förslag om i år. Jag tycker inte att det är ett övertygande motiv. Sedan finns det ingen anledning att pressa Åke Selberg ytterligare på den punkten av det enkla skälet att jag mycket väl förstår att om finansministern gett honom och hans partivänner möjlighet att vara med på en diskussion om budgetfinansieringen från början, så hade det varit skojigt. Det har varit ännu skojigare om Svante Lundkvist hade gått på sin finansminister, så att han kunnat göra på det sättet och inte behövt hatta omkring med en ny princip, som nu fick ett sådant snöpligt slut. Jag tycker att detta är en fråga som socialdemokratin verkligen har anledning att tänka över i fortsättningen. Principförändringar brukar vi ta principdebatter om. Men vi ändrar inte principen genom att ändra betalningsställe. Det är en princip som vi hyllar inom moderata samlingspartiet.
Fru talman! Jag fick nog den uppfattningen när Åke Selberg talade att han påminnde om vad som hände 1972, då stödet till Norrlandsjordbruket fick en kanske kraftfullare utformning. Det stimulerade till nysatsningar på ett speciellt sätt. Men det kan inte bara vara de satsningar som skett från exempelvis 1978/79 som är så utsatta, utan det måste vara fråga även om tidigare etableringar. Att lantbruksnämnderna kanske i alltför stor utsträckning lämnat ifrån sig gladkalkyler till intresserade nyetablerande jordbrukare känner jag väl till från mitt hemlän Östergötland och även från andra håll. Men att skylla detta på regeringsskiftet tror jag är felaktigt. För egen del vet jag att jag vid möten redan 1977 och 1978 tog intryck av de överskottsproblem som då fanns inom EG. Man fick därför lov att vara försiktig med satsningarna i vårt land. Vi kan inte gärna producera mycket mer än vi kan konsumera plus litet för vår beredskap.
Fru talman! Detta är, Börje Stensson, inte särskilt mycket att tjafsa om. Men en sak är säker: Vändningen kom efter ert tillträde i regeringen. Till Arne Andersson i Ljung vill jag säga att ni ju vill ytterligare öka på sparandet och ytterligare pressa budgetunderskottet. Det är i och för sig lovvärt, men man bör tänka sig noga för innan man ytterligare beskär mjölksubventionerna osv. Detta skulle min själ komma att drabba jordbruksnäringen mycket hårt. Vi har inom socialdemokratin som princip att göra allt för att begränsa budgetunderskottet. Vi har också som princip att vi skall finansiera de förslag som vi lägger fram.
Fru talman! Innan jag går in på mitt anförande vill jag bara säga ett par ord till Einar Larsson — jag kanske får tillfälle att i en replikomgång komma tillbaka med ytterligare synpunkter på de inlägg som gjorts. Einar Larsson talade om den oro som finns ute bland jordbrukarna för vad som skulle bli följden av en socialdemokratisk jordbrukspolitik. Han beskrev det så att målet för den socialdemokratiska jordbrukspolitiken skulle vara att åstadkomma lägre inkomster för jordbrukarna än vad dessa haft under den föregående regeringen. Eftersom Einar Larsson och andra talat om att det inte gick så bra för jordbruket under den föregående regeringen och att det är ett av våra bekymmer i dag, förstår jag att det måste skapas oro om han beskriver våra ambitioner på det här sättet. Uppgiften för oss är att både genom den allmänna ekonomiska politiken och genom de åtgärder i övrigt som vi vidtar försöka att gemensamt med jordbrukarna skapa en bättre lönsamhet för näringen — egentligen alltså det rakt motsatta. Den negativa ekonomiska utveckling som kännetecknade de borgerliga regeringsåren drabbade också livsmedelsförsörjningen, såväl konsumenterna som producenterna. Konsekvenserna av denna politik gick här, liksom på andra områden i samhället, i första hand ut över de mest sårbara grupperna. Inom jordbruket kom de nyetablerade och räntetyngda i svårigheter, medan de som i utgångsläget var mer välbeställda klarade sig bäst. För att komma till rätta med livsmedelsförsörjningens speciella problem, fann regeringen det nödvändigt att tillsätta en livsmedelskommitté, med uppgiften att se över konsekvenserna av den uppkomna situationen, inte bara för jordbruket utan, Einar Larsson, för alla leden i livsmedelsförsörjningen och med sikte på att vi skulle kunna utforma en livsmedelspolitik som kan mötas med förtroende av både konsumenter och producenter. Jag skall inte fördjupa mig i motiven till denna utredning. De torde vara tillräckligt kända vid det här laget. Jag vill bara slå fast att det är mot bakgrund av de problem vi rent allmänt har, när det gäller att restaurera den svenska ekonomin efter de borgerliga åren, som vi har att diskutera jordbruksnäringens och livsmedelsförsörjningens problem. Det är många och svåra frågor som livsmedelskommittén har att behandla. Frågor av avgörande betydelse för överläggningarna om ett nytt jordbruksavtal, när det nuvarande utlöper den 30 juni 1984, har av kommittén enligt direktiven behandlats med förtur och föranlett den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar. I 1977 års jordbrukspolitiska beslut gjorde den borgerliga regeringen inkomstutvecklingen för jordbrukarna till huvudsyftet med jordbrukspolitiken. Konsumentintresset presenterades som något av ett andrahandsintresse. Regeringen menar att huvudmålet för en samlad livsmedelspolitik, och därmed också för jordbrukspolitiken, måste vara att trygga vårt lands livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som under avspärrning och krig. Som likställda delmål under det nyss angivna huvudmålet bör gälla att konsumenterna skall få tillgång till livsmedel av god kvalitet till rimliga priser och att jordbrukarna skall få en med andra jämförbara grupper likvärdig standard. LRF har i sitt remissyttrande inte mobiliserat några vägande invändningar mot den formulering av de övergripande målen som nu föreslås. Folkpartiet slår också i sin partimotion fast, vilket nyss klargjordes, att man ingenting har att invända mot den formulering av huvudmålet för en samlad livsmedelspolitik som anges i propositionen. Man delar sålunda uppfattningen i propositionen att konsumentmålet och inkomstmålet bör likställas och att detta är en viktig förutsättning för att jordbrukspolitiken skall mötas med förtroende av både konsumenter och jordbrukare. Däremot reserverar sig, som vi har hört, såväl centern som moderaterna för att 1977 års formulering av de övergripande målen skall gälla till dess vi får ett samlat livsmedelspolitiskt program. Man intar sålunda den något besynnerliga ståndpunkten att först skall vi utreda och lägga fast ett livsmedelspolitiskt program, och därefter skall vi bestämma oss för målet för vad vi skall utreda och vad vi skall uppnå med programmet. Och så säger man: Ni har ju inte genom en utredning underbyggt vilket mål vi skall ställa upp för den utredning som vi skall göra. Jag kanske då får erinra om att när den borgerliga regeringen lade fram 1977 års proposition, hade det, som så riktigt sagts här, arbetat en utredning under fyra år på basis av de övergripande målsättningar som jag just nu redovisar. Men sedan man haft denna utredning, som arbetat på basis av dessa övergripande målsättningar, ändrade man målsättningen i själva propositionen. Är det den sortens hantering vi skall ha, att först utreda medlen och sedan i efterhand fastställa vad det var vi ville uppnå med de medel som vi utredde? Jag tror att det är viktigare att först tala om vilket mål som vi strävar mot och sedan utreda medlen för att nå målet — det brukar normalt gå bättre så. Nu kan tydligen både centerpartiet och moderaterna tänka sig att huvudsyftet inte bara med jordbrukspolitiken utan med hela livsmedelspolitiken, för det är den vi utreder nu, skall vara inkomstutvecklingen för jordbrukarna. Inte ens LRF kräver den särställning för jordbrukarna som moderater och centerpartister i sin inbördes tävlan om jordbrukarnas gunst tydligen vill hävda att jordbrukarna bör få. Låt mig innan jag går in på diskussionen om hur jordbruket skall kompenseras för kostnadsökningarna i produktionen få slå fast att den viktigaste uppgiften vi står inför, även sett ur jordbruksnäringens synpunkt, är att få Sveriges ekonomi på fötter igen. Skall detta lyckas måste vi klara uppgiften att bemästra det stora budgetunderskott i statskassan som skapades under de borgerliga regeringarnas tid, och som hänger som en kvarnsten om halsen på svensk ekonomi. Varpå Einar Larsson baserar sitt resonemang om budgetunderskottet och de 20 miljarder han talar om i dag får han redovisa i nästa replik. Vi måste hålla prisutvecklingen under kontroll, och vi måste få fart på sysselsättningen. Det är mot den här allmänekonomiska bakgrunden vi har att diskutera jordbruksnäringens och livsmedelsförsörjningens problem. LRF har förklarat att också jordbrukarna är beredda att medverka i de gemensamma ansträngningarna för att få ordning på Sveriges ekonomi. LRF har, om jag har förstått saken rätt, intagit den realistiska ståndpunkten att en bättre lönsamhet för jordbruket i nuvarande ekonomiska läge inte kan uppnås genom snabbt stigande livsmedelspriser eller genom en volymökning. Möjligheterna att uppnå en bättre lönsamhet blir här som på andra områden i näringslivet beroende av åtgärder som näringen själv vidtar för att sänka produktionskostnaderna och anpassa produktionens inriktning efter marknadens efterfrågan. LRF söker i sin information och studieverksamhet att stimulera jordbrukarna till sådana åtgärder. Jag känner stor respekt för de ambitioner som kommer till uttryck i den bok betitlad Lantbrukets kostnadsjakt — utveckling, produktionsanpassning, som LRF:s näringspolitiska avdelning har givit ut och som ligger till grund för den kostnadsjakt man uppmanar jordbrukarna att bedriva. Man slår där fast att kostnadsjakten måste gälla hela lantbrukssektorn, dvs. förutom lantbruksföretagen även all lantbruksanknuten service och förädlingsindustri, LRF, rådgivning och forskning. Självfallet är den här inställningen helt i jordbrukarnas eget intresse, eftersom den tunga biten — det vill jag markera, och jag har sagt det åtskilliga gånger — i den snabba höjningen av livsmedelspriserna inte är inkomstutvecklingen för jordbrukarna, utan den kompensation som jordbruket måste få för ökade produktionskostnader. Man inser sålunda inom LRF, om jag förstår saken rätt, att snabbt stigande livsmedelspriser på grund av ökade produktionskostnader är till nackdel inte bara för konsumenterna utan också för jordbrukarna. Konsumtionen sjunker, de oekonomiska överskotten ökar och kompensationen för kostnadsstegringarna kommer först i efterhand. Man har i diskussionen om den proposition som nu ligger på riksdagens bord och även här i dag frågat sig varför regeringen har så bråttom med att lägga fram förslag på jordbrukspolitikens område, innan den livsmedelspolitiska kommittén fullföljt sitt utredningsarbete. Låt mig därför först som sist slå fast, att vad som nu föreslås icke är en ny jordbrukspolitik. Livsmedelskommittén skall ju fortsätta sitt arbete med sikte på att ge oss en livsmedelspolitik.

Man har i debatten fört fram tanken på att vi borde ha prolongerat det nuvarande avtalet i avvaktan på att livsmedelskommittén skulle bli färdig med sitt arbete. Om skildringen av den situation som vissa jordbrukare befinner sig i, på grund av den ekonomiska utvecklingen under de senaste åren är riktig — och det anser jag att den är — så löser vi ju inte dessa problem genom en förlängning av det jordbruksavtal som nu gäller. Då måste vi, vilket regeringen också avser att göra, föreslå riktlinjer för prisöverläggningarna som ger möjlighet att inom ramen för den kompensation jordbruket skall tillerkännas ta särskild hänsyn till de mest utsatta jordbrukarnas problem. Och vidare: Skall näringens egen strävan till anpassning och inriktning av jordbruksproduktionen på ett sätt som sammanfaller med en allmän ambition att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll bli framgångsrik, bör självfallet också den kompensation jordbruket måste få för kostnadsutvecklingen utformas så, att den blir ett stöd för näringens egna ansträngningar. De riktlinjer regeringen föreslår för 1984 års prisöverläggningar är sålunda ingen definitiv lösning av kompensationssystemet. De skall gälla i avvaktan på att livsmedelskommittén blir färdig med sitt arbete och för att vi också på livsmedelsförsörjningens område skall tillvarata varje möjlighet att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Ett led i regeringens arbete när det gäller att bekämpa den hittillsvarande inflationsutvecklingen är att så långt som möjligt undvika automatiska indexuppräkningar på olika områden, som i sig kan verka inflationsdrivande. Det var bl.a. mot denna bakgrund som kommittén fick uppdraget att utvärdera det nu tillämpade kompensationssystemet i samband med jordbrukets prisöverläggningar. Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig i frågan har förordat friare förhandlingar om kompensationen. Lantbruksstyrelsen har bl.a. gjort det med den motiveringen, att för en omprövning av nuvarande tekniska system för priskompensationen talar att det visat sig svårt att erhålla en rättvis fördelning av kostnadskompensationen till olika kategorier av jordbruksföretagare med nuvarande system. I propagandan mot regeringens proposition har man medvetet sökt skapa oro ute i bygderna genom en rad helt missvisande påståenden. Man har sålunda gjort gällande att jordbruket över huvud taget inte skulle få kompensation för ökade produktionskostnader. Man har gjort gällande att kompensationen i förväg skulle maximeras till en viss procentsats. Man har genom exempel redovisat vilka effekter en prissänkning på 2960 av jordbrukets produkter skulle få på jordbrukarnas inkomst. Jag har inte ställt i utsikt möjligheten att kunna sänka priserna på jordbrukets produkter i nuvarande läge. Vad vi gemensamt med jordbruket vill försöka hindra är en fortsatt ogynnsam prisutveckling. Man har över huvud taget försökt att skapa föreställningen att den socialdemokratiska regeringens ambitioner skulle vara att lasta en större börda på jordbrukarna än på andra medborgargrupper i vår strävan att ta landet igenom den ekonomiska krisen. Det är inte avsikten. Ja, man har över huvud taget försökt skapa föreställningen att socialdemokratin skulle vara fientligt inställd till jordbruksnäringen. De som haft tillfälle att följa de insatser som gjorts av svensk socialdemokrati även på detta område under de år som gått vet att det här inte är sant. Låt mig få slå fast att de obundna former för överläggningarna om den kompensation för prisökningarna som jordbrukarna måste få inte har något annat syfte än det som jag trodde vara ett gemensamt intresse för näringen och regeringen, att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Om den skildring av näringens problem som den kvalificerade församling som skrivit LRF:s bok om kostnadsjakten är riktig, kräver logiken att regeringen ger sitt stöd åt näringens ansträngningar att komma till rätta med dessa problem. Detta kan rimligen inte ske vare sig genom prolongationer eller genom en automatik baserad på förhållanden som näringen själv vill förändra. Det måste ske genom att näringen och regeringen gemensamt söker finna ändamålsenliga former för kostnadskompensationen som stöder förändringar och inte konserverar otillfredsställande förhållanden. Dessa mer obundna överläggningar måste självfallet baseras på i stort sett samma statistiska underlag som i det nuvarande systemet. Ett viktigt moment i överläggningarna blir de frågor parterna själva kommer att aktualisera. Möjlighet skall finnas att diskutera alla de olika delar som ingår i det nuvarande PM-indexet. Självfallet finns det produktionskostnader där jordbrukarna inte själva kan påverka prisutvecklingen. För dessa bör också i fortsättningen automatiskt verkande regler kunna gälla. Avsikten är att överläggningarna denna gång skall ske mellan en särskild kommission utsedd av regeringen och jordbrukarnas förhandlingsdelegation. Detta skall ses som en tillfällig åtgärd som tillgrips i nuvarande ekonomiska läge för att ge regeringen möjligheter att också utnyttja sådana åtgärder och utfästelser för att hålla kostnadsutvecklingen på produktionsmedlen under kontroll — möjligheter som rimligen inte kan föreligga för konsumentdelegationen. Konsumentdelegationen får i den här överläggningen spela rollen av regeringskommissionens referensorgan när det gäller att tillvarata konsumenternas intressen. Att framställa friare överläggningar under dessa former och mot bakgrunden av de motiv som jag här har redovisat som nära nog en katastrof för den svenska jordbruksnäringen, innan överläggningar över huvud taget påbörjats, kan inte vara ägnat att stärka tilltron till de argument jordbruket för fram i debatten. När detta sker i den politiska debatten kan jag inte befria mig från intrycket att det är andra intressen som är ute och går än omsorgen om den svenska jordbruksnäringen. Det är ett övergripande mål för jordbrukspolitiken i vårt land att den skall medverka till att trygga vårt lands livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som under avspärrning och krig. Om det målet skall kunna uppnås måste vi ha ett starkt och väldifferentierat jordbruk över hela landet. Det råder en bred enighet om att vi för att tillgodose huvudmålet för vår jordbrukspolitik skall omgärda den med införselavgifter som skydd mot utländsk konkurrens. Det råder också en bred enighet om att vi behöver ett jordbruk över hela landet. Vi vet att det är betydligt dyrare att bedriva jordbruksproduktion i norra Sverige än i södra. Det beror framför allt på klimatiska förhållanden men också på jordmån och avstånd. Därför kompenseras det norrländska jordbruket för sina högre produktionskostnader på två olika sätt: dels i form av ett särskilt pristillägg över budgeten, dels i form av vissa bidrag inom ramen för prisregleringen. En särskild utredning har gjort en översyn av det Norrlandsstöd som utgår via budgeten. Utredningens resultat har överlämnats till 1983 års livsmedelskommitté. Den bör se över hur det statliga stödet till jordbruket i norra Sverige slutgiltigt skall utformas i anslutning till de övriga åtgärder kommittén kommer att föreslå. Kommittén kommer att vara färdig med sitt arbete till hösten. Det särskilda statliga stödet till jordbruket i norra Sverige utgår i dag med uppemot 300 milj.kr. Stödet infördes av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Regeringen har inte umgåtts med några planer på att avveckla det statliga s.k. Norrlandsstödet till jordbruket, vilket understundom påståtts i debatten. Vi har i den proposition vi lagt fram slagit fast att vi bör slå vakt om det norrländska jordbruket, som spelar en viktig roll från såväl sysselsättningssynpunkt som regionalpolitisk synpunkt, som jordbruk och i vår beredskapsförsörjning. Att det utgår ett statligt stöd till jordbruket i norra Sverige får emellertid inte innebära att jordbruket i denna del av landet skall belastas med kostnader inom prisregleringens ram som det rätteligen inte borde bära. Jordbruket i norra Sverige är i stort sett självförsörjande när det gäller kött och mjölk. Det bidrar sålunda inte nämnvärt till den överskottsproduktion vi har bekymmer med. Men jordbrukarna i norra Sverige får betala betydande belopp till regleringskassorna för de exportkostnader vi har för en överskottsproduktion som i första hand kommer från andra delar av landet. Den utjämning av skillnaden i lönsamhet vi vill uppnå med det statliga s.k. Norrlandsstödet motverkas sålunda genom en icke rimlig fördelning av kostnaderna inom prisregleringens ram. En rättvis behandling i samband med prisregleringen skulle kunna ge jordbruket i norra Sverige det handtag man i dag såväl behöver. Den omfördelning som regeringen anser rimlig är därför kort och gott en tillämpning av de jordbrukspolitiska riktlinjerna och skall sålunda inte blandas samman med det regionalpolitiskt betingade statliga stödet till jordbruket i norra Sverige. Man har här talat om att vi inför en ny princip genom att vi i propositionen sagt att vi anser det angeläget att man tar särskild hänsyn till det norrländska jordbruket — det är ju vad som står i propositionen. Vi har över huvud taget inte tagit ställning till hur det statliga, regionalpolitiska stödet skall vara utformat, eftersom vi har givit livsmedelskommittén i uppdrag att se över detta på grund av att det bland remissinstanserna fanns delade meningar om det. Vi har alltså icke tagit ställning till ändring av några principer i det sammanhanget. Det är inte heller fråga om någon ny princip. Det vi har uttalat i propositionen — att man skall ta särskild hänsyn till det norrländska jordbruket — tillämpas redan i förädlingsledet. Den rättvisa fördelning av bördorna som vi eftersträvar när det gäller att få Sveriges ekonomi på fötter måste hävdas i alla sammanhang — mellan producenter, konsumenter och skattebetalare, mellan olika kategorier jordbrukare. Utskottet har nu enats om att föreslå riksdagen att man, utan att avvakta livsmedelskommitténs förslag, skall räkna upp det statliga s.k. Norrlandsstödet. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet markerar att detta inte skall utesluta att man vid prisöverläggningarna tar särskild hänsyn till de av den ekonomiska utvecklingen hårdast drabbade jordbrukarna. Deras problem kommer nämligen inte att lösas med uppräkningar av generella stödformer. Även om vi genomför, som utskottet föreslår, en uppräkning av stödet redan nu, ett förslag som riksdagen därefter får hantera, återstår i sammanhanget olösta problem. Den risk för framtiden när det gäller Norrlandsjordbruket som vi hela tiden måste ta i beaktande är, att om vi inte får en rättvis behandling av norra Sverige inom prisregleringssystemets ram, kan detta fortlöpande komma att innebära att jordbruket i denna del av landet belastas med kostnader som det inte borde bära. En sådan utveckling kan inte bli till gagn för det norrländska jordbrukets framtid. Jag anser det angeläget att vi slår vakt om den jordbruksproduktion vi har i norra Sverige. Jag har tidigare motiverat varför. Den strävan till anpassning och delvis annorlunda inriktning av vår jordbruksproduktion som inte minst jordbrukets egna företrädare är medvetna om att man måste medverka till är, tror jag nog vi kan konstatera, dessutom svårare att åstadkomma i norra Sverige än i många andra delar av landet. Det är detta ansvar för utvecklingen på sikt inom jordbruket i norra Sverige som vi måste besinna. Det är därför som regeringen är angelägen om att jordbruket i denna del av landet skall behandlas rättvist även inom prisregleringssystemets ram.

Fru talman! Om man kritiserar jordbruksministern så gäller det att uttrycka sig i klartext. Annars inkasserar han det man säger som ett bifall till sina egna åsikter. Det har vi lärt oss på den senaste tiden. När vi, som nu har skett, har tagit i rejält, så har vi som jag ser det för första gången lyckats pressa jordbruksministern till en något mer konstruktiv debatt. Han har, visserligen med en städad reträtt, dels tvingats ta avstånd från resonemanget vad gäller Norrlandsstödet, dels tvingats säga att det inte går att pressa ned priserna på jordbrukets produkter. Det är viktigt att sådant händer något mer än tidigare. Då har vi nämligen upplevt att den ena handens smekning har motverkats av den andra handens örfil. Det kan man mäta i de ökade pålagorna på jordbruksnäringen. Dessa går inte att beskriva som vänlighet, även om de presenteras med en vänlig ton. Det har jag sagt förut i denna kammare. Jag tycker närmast att det är en förolämpning att fortsätta att dra en parallell mellan LRF:s resonemang om kostnadsjakt och jordbruksministerns påslag och övervältring av kostnaderna på näringen. Det är närmast patetiskt att gripa efter ett sådant halmstrå. Man kan alltså inte uttrycka sig nog tydligt när man kritiserar jordbruksministern. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern vad han har för uppfattning om budgetunderskottets utveckling för åren 1982, 1983 och 1984. Han svänger till med att säga att man har räddat jordbruket medan budgetunderskottet hela tiden har ökat. Det säger han alltså trots att jordbruket får bära mycket mer än sin del av kostnaderna. Sedan några ord beträffande inkomstmålet — jag får försöka uttrycka mig tydligt också på den punkten. Jordbruksministern säger: Avsikten är mycket god, men handlaget kan för jordbruket bli ödesdigert. Ett exempel: Tor Eklund i Aspeboda hade 90000 kr. om året som arbetsledare vid Domnarvet, och då fick han för det arbeta 1600 timmar. Så valde han att bli mjölkbonde på sin föräldragård. Då fick han övergå till att arbeta 2900 timmar, och för det har han 70000 kr. Han har räknat ut att jordbruksministerns vänlighet kostar honom, innan nya förhandlingar skett, med redan fattade beslut, en inkomstminskning med 20000 kr. Vad gör han då? Socialdemokraternas cyniska råd är: Ta ett arbete till! Detta gäller alltså den som redan arbetar 2900 timmar per år.

Fru talman! Vi fick höra i inledningen till jordbruksministerns anförande att en av orsakerna till brådskan var faktiskt att det var så pass angeläget att komma till rätta med problemen i jordbruket att de värst utsatta inte kunde vänta till dess livsmedelskommittén var färdig. Om man har ambitionen att så snabbt komma till rätta med olägenheterna för en del brukare och kanske för hela näringen, tror jag att kammaren delar jordbruksministerns uppfattning. Men ack, jordbruksministern, så kort tiden är! Det är i dag ungefär mitten av februari. Om två månader, i mitten av april, kan stödet till svenskt jordbruk finnas på pränt här i kammaren. Då står vi återigen här, och då har vi i varje fall fått en proposition från jordbruksministern som just kan vittna om hans välvilja. Fundera över det, jordbruksministern, med tanke på den välvilja som kom till uttryck alldeles nyss: Det är inte längre tid! Dessutom har jordbruksministern i all sin välvilja den här gången tänkt ställa konsumentdelegationen åt sidan och i stället tillsätta en särskild kommission som mera handlingskraftigt skall lösa problemen. Jordbruket är ödmjukt och tacksamt för detta, och tiden är som sagt bara två månader. Sedan kan den här frågan vara i hamn, och jag vill gärna säga att är det så väl som det lät alldeles nyss, är det väldigt synd att vi strider om detta. Jag skall för den skull begränsa mig till att i fortsättningen endast tala om varför jag hitintills inte har yttrat mig om de jordbrukspolitiska målen. Jag har inte gjort det därför att vi har yrkat avslag på propositionen. Propositionens huvudfråga var den som med förtur skulle behandlas i livsmedelskommittén, nämligen förhandlingsordningen. Vi yrkade avslag på den, och då tyckte jag inte att jag hade någon särskild anledning att närmare gå in på de jordbrukspolitiska målen. Om jag skulle göra det, kan jag gärna tillstå att jag inte ser det som någon allvarlig olycka med en närmare jämställning av de övergripande målen för jordbrukspolitiken. Det skulle sannolikt ta bort ett debattämne som vi egentligen har stridit om till ingen nytta för jordbruket. Kan det åstadkommas med den förändring som jordbruksministern nu förespråkar — vi kanske kan nyansera den ytterligare — vill jag gärna delta i en konstruktiv debatt kring detta. Jordbruksministern citerade några rader från lantbruksstyrelsens yttrande. Han glömde nämna att det finns ett par avvikande meningar där. Jag vet inte vilka människor som står bakom de avvikande meningarna, men lantbruksstyrelsen var inte enig. Det var dock egentligen inte det jag ville säga. Jordbruksministern har själv sett till att moderata samlingspartiet inte är företrätt i lantbruksstyrelsens styrelse, och för den skull står vi inte bakom de citerade formuleringarna. Vi utber oss gärna att få delta i den i fortsättningen och t.o.m. ta kritik för vad som står, men att moderata samlingspartiet står utanför tycker vi är otillfredsställande, och det vill jag ta det här tillfället i akt att lägga jordbruksministern på minnet.

Fru talman! Jordbruksministern talar om att livsmedelspolitiken i alla led utreds och skall bli bättre. Det är regeringens målsättning. Jag vill påstå att det hade varit bäst om man hade låtit livsmedelskommittén och utredningsarbetet hela tiden få ha som bas den nuvarande ordningen och det nuvarande förhållandet i stället för att ändra förutsättningarna för det fortsatta utredningsarbetet. Jordbruksministern talar också som om bönderna har bett om ett nytt förhandlingssystem. Har de det? Jag menar att förhandlingsordningen har en avgörande betydelse för jordbrukarna. Oron växer onödigtvis när man inte kan skönja slutresultatet av de beslut som riksdagen kommer att fatta i dag. I mitt anförande talade jag om prolongering. En sådan skulle ha gett ett visst andrum, och det hade varit psykologiskt viktigt och riktigt, tror jag. Inom nuvarande förhandlingsordning ges det visst stöd till utsatta jordbrukare, t.ex. stöd för räntekostnader, stöd för utjämning mellan syd och nord och stöd inom prisregleringen. Det kan inte vara omöjligt att ta in ytterligare faktorer i nuvarande förhandlingsordning så som man uppfattar det vara nödvändigt för att hjälpa de mest utsatta. Det måste vara mycket intressant för näringens utövare att se exempel på vilka resultat en annan förhandlingsordning ger, men för det krävs det ju mera tid. Med litet längre tid till disposition hade konkreta exempel kunnat bevisa för bönderna att de nya regler som jordbruksministern funderar på och tänker föreslå är bättre och rättvisare, men förmodligen blir det mycket svårt att avgöra vem eller vilka som bär de mest rättvisa bördorna även i fortsättningen. Den förhandlingsordning som riksdagen nu beslutar om vet vi just inte något om, och det är oroande för de berörda. Det måste jordbruksministern förstå.

Fru talman! Jag har begärt replik i vad avser Norrlandsprisstödet. Egentligen skulle vi väl inte behöva bråka mer om det, eftersom vi har fått en acceptabel lösning, men några påståenden i jordbruksministerns anförande gör att vissa frågeställningar dyker upp. Jordbruksministern har ju ofta på senare tid klagat över att han blivit missförstådd, och det är framför allt en fråga som jag i det sammanhanget hoppas att jag kan få ett svar på. Jordbruksministern säger att man genom felaktiga upplysningar har skapat oro ute i bygderna. Åtminstone då det gäller Norrland omfattas nog oron av alla de människor som där bor. Man kant.ex. citera Jämtlands länsavdelning av Kommunförbundet med Åke Edin som ordförande, som har skickat skrivelser till riksdagens jordbruksutskott och med kraft hävdat att prisstödet fortsättningsvis skall fördelas via budgeten och att det skall räknas upp i takt med kostnadsutvecklingen. Då jordbruksministern säger att det inte är någon ny princip då det gäller Norrlandsprisstödet och att vi inte skall blanda ihop de här begreppen, hänger jag inte med riktigt i formuleringarna. Det står ju klart och tydligt i propositionen: ”Beredskapsmotivet innebär att Vi måste trygga livsmedelsförsörjningen i hela landet. Detta innebär att vi måste ha ett starkt och väldifferentierat jordbruk även i Norrland. Prisregleringen bör därför utformas så att även detta beredskapsmål kan upprätthållas. Vid prisöverläggningarna bör följaktligen särskild hänsyn tas till norrlandsjordbrukets problem.” För min del har jag väldigt svårt att tolka detta konstaterande på något annat sätt än att det handlar om uppräkning av Norrlandsstödet. Om svaret är nej inställer sig frågan: Varför föreslår inte jordbruksministern en uppräkning av just budgetmedlen? Det blir andra året i följd som Norrlandsjordbruket blir utan. Då kan det ju gå som enligt det gamla ordspråket, att medan gräset gror dör kon.

Fru talman! Den här diskussionen om Norrlandsstödet motiverar en motfråga.

Men att vi har detta statliga stöd får inte vara ett motiv för att man belastar jordbruket i Norrland med kostnader som det rimligen inte borde ha. Låt oss anta att vi inte kommer till rätta med de överskottsproblem som vi har så snabbt att vi kan motverka risken att vi den vägen får ökade kostnader för att finansiera överskotten. Det kan då innebära att finansieringen av överskotten kommer att motivera regionalpolitiska stöd i norra Sverige, och det blir litet underligt. Vi måste försöka att hålla isär de här två sakerna och inom regleringssystemets ram också se till att vi får en rättvis hantering av jordbruket i norra Sverige. Jag skall ställa en fråga till alla som har haft funderingar här: Har man den uppfattningen att vi inte skall eftersträva en rättvis fördelning av kostnaderna när det gäller belastningen på jordbruket i norra Sverige i relation till övriga delar av landet? Här står uppenbarligen påstående mot påstående. De här frågorna kan aktualiseras i överläggningarna, och man kan ju resonera om hur rättvist systemet verkar. Lantbruksstyrelsen har sagt att dess motiv för att ansluta sig till att man borde pröva obundna förhandlingar är att den upplevt att systemet inte fungerar rättvist olika jordbrukarkategorier emellan. Visserligen finns det borgerliga reservationer där reservanterna vill gå i god för att systemet fungerar rättvist. Men jag tror att det finns god anledning att ändå pröva obundna förhandlingar och se om det verkligen förhåller sig på det sättet. Einar Larsson och andra har varit inne på diskussionen om varför vi nu lägger fast målsättningen för den livsmedelspolitik som livsmedelskommittén skall försöka utforma förslag till. Ja, helt enkelt därför att de övergripande målen för jordbrukspolitiken är låsta av riksdagens tidigare beslut. Skall livsmedelskommittén kunna arbeta efter en annorlunda övergripande målsättning, måste riksdagen anta denna övergripande målsättning. Då kan vi inte göra som moderaterna och centerpartisterna rekommenderar, att först utreda medlen för den livsmedelspolitik som vi skall arbeta efter och sedan, när vi utrett färdigt, fastställa målen. Det blir ju bakvänt, även om det var så det gick till när den borgerliga regeringen förra gången angav riktlinjerna för jordbrukspolitiken. Efter det att man i fyra år utrett medlen för en jordbrukspolitik, baserad på de mål som vi i dag föreslår att riksdagen skall fastställa, ändrade man målen. Jag vill bara säga till Einar Larsson, eftersom han är jordbruksutskottets ordförande, att han enligt shabbprotokollet från den 20 oktober 1983 då själv talade om en — jag citerar — ”låt mig gärna erkänna det, olycklig formulering om målens inbördes relationer.” Det var hans eget omdöme om de mål man fattade beslut om år 1977. En ”olycklig formulering om målens inbördes relationer”, sade han alltså. Jag kan inte fatta detta på annat sätt än att han var kritisk mot formuleringen men att han i dagens läge trots allt vill behålla denna olyckliga målformulering. Arne Andersson i Ljung menade att vi skulle eftersträva att föra en något mera nyanserad debatt om de här problemen, för det är problem vi skall lösa. Jag delar hans uppfattning. Jag tror att det är fel att i förväg underskatta de möjligheter man har inom jordbruket, och i den statliga kommission som skall hantera de här frågorna inför prisöverläggningarna, att angripa de problem som alla vidimerar finns — och säga att sådana möjligheter helt skulle saknas. Jag har sagt att vi inte kan lösa dessa problem genom prolongeringar. Att innan diskussionerna över huvud taget har börjat konstatera att slutet måste bli en katastrof för den svenska jordbruksnäringen är något underligt. Jag tror att det var Einar Larsson som sade — eller om det var en fråga — att vi hade ambitionen att trycka ned jordbrukarna på proletariatets nivå. Jag tycker faktiskt att den typen av onyanserad debatt inte riktigt hör hemma i detta sammanhang, när vi skall försöka resonera oss fram till en lösning av de allvarliga problem som vi här står inför.
Fru talman! Jordbruksministern är kritisk mot formuleringen i min fråga, och det kan han ju ha rätt att vara. Jag har tidigare sagt att man får uttrycka sig väldigt tydligt för att få jordbruksministern att lyssna. Jag skulle väl kunna pruta på formuleringen, men det är viktigare att jordbruksministern svarar om avsikten är den jag frågade om än att han kritiserar formuleringen. När det sedan gäller debatten angående inkomstmålet skall jag formulera saken enkelt. Jordbruksministern griper efter varje halmstrå, och jag har varit generös och sagt i riksdagsdebatten att formuleringen kanske inte var den allra lyckligaste. Där står en hel del ytterligare, som jordbruksministern naturligtvis inte citerar, eftersom det inte passar honom och hans avsikter. Det kan vi emellertid bortse ifrån. Inkomstmålet som det då var formulerat innebar att inkomstklyftan var sådan att jordbrukaren hade 16000 kr. mindre än jämförbara grupper år 1970. År 1980 hade klyftan minskat från 16000 kr. till 8000 kr. Nu är min fråga till jordbruksministern: Vad var fel i den utvecklingen och vad innebär tankegången om ett nytt mål? Om utvecklingen när klyftan minskade något inte var fel, behövde man väl inte ha haft denna brådska, utan man kunde ha lugnat sig och först låtit utredningen visa hur stor klyftan verkligen var, vartåt det pekade och vad detta innebar. När det sedan gäller frågan om det är andra intressen inblandade kan jag säga att om den socialdemokratiska regeringen tänker fortsätta med en jordbrukspolitik av den karaktär man har aviserat tidigare, är intresset naturligtvis att få en annan regering med en annan jordbrukspolitik. Så enkelt är det. Det erkänner vi gärna.

Fru talman! Nog gick väl jordbruksministern litet väl långt alldeles nyss i sin iver att förklara varför man måste göra dessa förändringar av målformuleringen nu. Enligt det nyss sagda skulle det bero på att livsmedelskommittén skulle ha fria händer att obunden av 1977 års beslut kunna ta befattning med dessa frågor. Det är ett alldeles otroligt påstående. Livsmedelskommittén har fått direktiv precis som andra utredningar och kan självfallet göra vilka överväganden den vill. Också påståendet att detta skulle leda till att det som hände 1977 inte kan upprepas är alldeles otroligt. Riksdagen är fullkomligt suverän i förhållande till ministerns propositioner och kommer nog att förbehålla sig den rätten även i fortsättningen. Med andra ord: Det är en konstruktion som har levererats för att på något sätt förklara varför man angriper målen i en situation, då de egentligen inte borde vara föremål för diskussion. De skall liksom den fråga som vi i dag tar ställning till om principerna för jordbruksprisförhandlingarna och alla andra frågor ligga kvar tills huvudbetänkandet kommer. Det är den uppfattning som vi har företrätt. Jag påstår att ministerns uppfattning i detta fall är felaktig. I en tidigare replik sade jordbruksministern att det beträffande Norrlandsstödets uppräkning inte har skett någon principförändring. Man må ha vilken uppfattning man vill om principer, men det är alldeles uppenbart att det, om man under en lång räcka av år har finansierat Norrlandsstödet med budgetmedel, innebär en principförändring att plötsligt säga att vi skall ge stödet via prisregleringsmedel. Det kallar vi en principförändring. Jag vill gärna upplysa jordbruksministern om att också hans partivänner i jordbruksutskottet tycker att det är en principförändring. Följaktligen har vi där blivit överens om att den gamla principen skall gälla tills vi hittar på någonting annat. Framför allt väntar vi på vad livsmedelskommittén skall säga. Detta står i vårt betänkande. Vi betraktar förslaget såsom en principförändring, och en sådan vill vi inte ge oss på nu. Sådana här underliga trollslag att det inte är en principförändring kan aldrig låta sig förklaras. Sedan kvarstår det faktum att det finns andra viktiga frågor för Norrland som kan bli föremål för åtgärder just vid prisförhandlingarna. Men det är ju en helt annan sak och har inte med detta att göra. John Andersson, vars uttalanden jag så sällan har anledning att instämma i, formulerade dessa saker elegant för en stund sedan. Jag delar hans uppfattning. Alla partier från kommunisterna till moderata samlingspartiet är denna gång överens om att ministern har haft fel. Kunde ministern då inte nöja sig med detta och konstatera att vi gör som partierna vill i stället för att förklara att det inte är någon principiell ändring. Det är inte meningsfullt av jordbruksministern att handla så. Det är snarare att tära på sitt redan nötta förtroendekapital.

Fru talman! Jag frågade tidigare om bönderna har begärt ett nytt förhandlingssystem. Jag fick inget svar. Jag upprepar därför den frågan och ber om ett svar nu när jordbruksministern får ordet på nytt. I sitt anförande sade jordbruksministern: ”i likhet med vad RLF tycker”. Det är av väsentlig vikt att ha de närmast berörda med sig när det gäller en så viktig förändring av förhandlingsordningen som förmodligen är att påräkna.

Med mer tid till disposition hade man kunnat presentera detaljer. Det kan väl inte vara så att man hämtar detaljerna ur någon sorts låda: Sesam öppna dig!
Fru talman! Jag hade inte tänkt fortsätta denna debatt, men jag uppfattade i jordbruksministerns senaste inlägg en direkt fråga som jag skall försöka besvara. Jordbruksministern sade att jordbruket i Norrland nu får en mängd kostnader som det egentligen inte borde ha, bl.a. kostnader för överskott. Jag håller med om det. Det är verkligen en intressant fråga, och det är bl.a. en av de frågor som livsmedelskommittén skall se på. Jag sade i mitt anförande att vi har en prisreglering, där avgifter och bidrag går om varandra åt alla möjliga håll. Vi kan väl vara överens om att vi behöver en sådan översyn av hela livsmedelspolitiken som den som nu pågår. Men jag har kritiserat det som jag tycker är mycket märkligt. Norrlandskommitténs förslag har skickats till livsmedelskommittén, och livsmedelskommittén har ännu inte yttrat sig över detta förslag. Nu har man inte tid att avvakta ett svar från livsmedelskommittén utan föreslår därför att Norrlandsjordbrukets särskilda intressen skall tillgodoses i prisregleringen. Det är det som vi tycker är så märkligt. Man har åtskilliga gånger här i kammaren varit med och slagits för ganska blygsamma förslag, förslag som inte har varit så betydelsefulla eller har varit som att stångas mot en vägg. Man har mötts av argumenteringen att det sitter en utredning eller pågår en beredning, varför förslaget inte kan bifallas utan man måste avvakta. Det är mycket märkligt att man just i en så här stor och betydelsefull fråga inte avvaktar utredningen utan är beredd att gå in och göra förändringar. Det är mycket märkligt att en i denna kammare helig princip, som jag har uppfattat det, plötsligt har upphört att gälla i fråga om prisstödet till Norrland.

Fru talman! Jag tyckte att John Andersson i början av sitt senaste inlägg var på väg att förstå vad som egentligen var avsikten med det resonemang jag förde. Jag skall bara ytterligare en gång försöka att förtydliga detta. Problemen uppstår kanske därför att man menar att allt stöd som skall tillfalla Norrland skall inrymmas inom ramen för det regionalpolitiska statliga stöd som vi diskuterar och kallar för Norrlandsstöd. Hade vi fört fram den frågan till ett avgörande här och sagt att vi nu när det gäller detta regionalpolitiska stöd skall ändra principen och försöka ta ut pengarna genom prisregleringen, hade det utan tvivel varit att ändra principer. Det hade inneburit någonting helt nytt. Det har vi alltså inte gjort, utan vi har sagt att livsmedelskommittén skall titta på detta. Vi har varit medvetna om att det trots allt är ett sådant läge för jordbruket i Norrland att någonting måste ske under tiden. Vi har trott oss finna att det fanns ett utrymme som man skulle kunna utnyttja för en sådan insats inom prisregleringssystemets ram. Utskottet har på den här punkten — och det står utskottet fritt — konstaterat att man inte vill vänta med att ta ställning till hur Norrlandsstödet skall utformas, och därför begär man att det statliga stödet skall uppräknas redan nu. Så kan man också se på problemet. Men jag uppfattade det som John Andersson sade på det sättet, att han insåg att det kan finnas anledning att också resonera om hur man skall hantera stödet till jordbruket i norra Sverige inom ramen för hela prisregleringssystemet. Det här är väl en fråga som får hanteras av kommissionen och jordbrukets förhandlare. Som jag sade tidigare löser man nämligen inte med det generella stöd som utskottet nu förordar de värst drabbade jordbrukarnas problem. Det finns jordbrukare som etablerade sig under senare delen av 1970-talet, på förutsättningar som sedan inte höll på grund av den inträffade ekonomiska utvecklingen, vilka — tillåt ett vanvördigt uttryck — praktiskt taget ”hänger på gärsgårn”, och som kanske står inför risken av en konkurs. De kan ha etablerat sig under fullständigt riktiga förutsättningar, och det kan gälla personer som bör räknas till den jordbrukarkår som vi vill ha. Vi måste fundera över vad vi skall göra i den situationen. Det finns inget skäl till att dessa personer skall behöva ställa sig i arbetslöshetskön. Arne Andersson i Ljung var ledsen över att moderaterna inte har någon representant i lantbruksstyrelsen. Jag kan dock trösta honom med att de inte heller hade det under den borgerliga regeringstiden, såvitt jag är riktigt underrättad. När det gäller inkomstmålsättningen för Einar Larsson ett resonemang som verkar litet underligt.

Jag tror fortfarande att det är en riktig målsättning. Vi har också lagt fast att jordbrukarna skall ha rätt till en standard likvärdig med andra samhällsgruppers, precis som vi tidigare gjort. Jag kan fortfarande inte begripa det resonemang som bygger på att man tror att det skulle vara möjligt att först utreda medlen och sedan komma fram till vilka mål man egentligen vill eftersträva. Det skulle kanske finnas åtskilligt mer att ta upp och resonera om i det här sammanhanget, men jag vill återvända till det resonemang som jag förde i min förra replik.

Det är ju helt urbota att driva den typen av resonemang. Einar Larsson säger till mig: Ge bestämt besked om det är avsikten eller ej — det ansåg han vara det väsentliga — att den socialdemokratiska regeringen vill pressa ned jordbruket på proletariatets nivå, som han uttryckte saken. Jag föreställer mig att Einar Larsson själv är medveten om att frågan bara är provocerande och icke har någonting att göra med de ambitioner som vi i detta sammanhang diskuterar. Börje Stensson frågade mig om jordbrukarna har bett om att få den här nya överläggningsordningen. Regeringen har ansvaret för hur vi skall kunna hantera hela den ekonomiska utvecklingen, så att vi kan ta oss ur de problem som egentligen är helt avgörande för hur det skall bli även för jordbruksnäringen och så att vi kan få Sverige på fötter, som vi brukar uttrycka saken. Regeringen inser att ett av de viktiga elementen i detta sammanhang är att vi kan hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.

Det är alltså icke bara en parts intressefråga hur den här frågan skall hanteras utan det är ett gemensamt intresse. Lantbruksstyrelsen uttryckte sig på följande sätt i sitt yttrande: Eftersom det är samhället som sitter på den andra sidan behöver man inte befara att man på ett oskäligt sätt skall utnyttja den position samhället i ett sådant här sammanhang har. För min del har jag markerat att det icke är regeringens avsikt att jordbrukarna skall bära en större börda för de insatser vi gemensamt måste göra än vad andra grupper får göra.

Fru talman! Många visa ord har uttryckts här i dag omkring den agrara näringen. Jag vill också bidra med något. Jag skall berätta om den oro som lantbrukarna — framför allt de unga nyetablerade bönderna — känner inför regeringens proposition. Sedan må jordbruksministern i alla sina eleganta formuleringar säga emot detta, men det framgår att han inte har lyckats i dessa ambitioner. Det beror på att trovärdigheten är förbrukad. Jag minns mycket väl när jordbruksministern precis hade tillträtt sitt ämbete och begav sig till Eslöv där 600 oroliga bönder fanns på plats. På sitt vanliga eleganta och trevliga sätt överbevisade jordbruksministern dem om att inga faror hotade dem. När mötet var slut stod 600 bönder upp och applåderade jordbruksministern. Jag vill ta detta som exempel. Sedan har övervältringen av kostnader blivit så stor att bilden av de försäkringar bönderna fick vid det tillfället helt har förändrats. Jag var också i Malmö och såg när jordbrukarungdomarna demonstrerade häromdagen av oro för hur det skulle gå för dem. Det var unga lantbrukare som har en arbetsvecka på 60-70 timmar och som inte kommer upp till existensminimum, men de ser skulderna växa och har svårt att klara sina räntor. Det må vara förståeligt att de känner oro när de drabbas av den ena övervältringen av kostnader efter den andra. Jag skall nämna några siffror. En svensk tvåbarnsfamilj betalar i matskatt 7000 kr. per år. Jordbrukets löneandel i samma familjs matbudget är 1800 kr. Momsen - eller matskatten, som ju egentligen är det rätta ordet — utgör nästan en fjärdedel av livsmedelskostnaderna, medan bondens löneandel är en tjugondedel eller 5 96. Förra årets prisökningar på livsmedel var 13,7 90. Effekten av jordbruksavtalet i detta hänseende var en höjning på bara 2,5 96. Momsökningen ensam tog 2,5 miljarder. Det motsvarar 3,9 20 i höjning av livsmedelskostnaderna. Enbart handelns ökning av marginalerna för sina tjänster betyder lika mycket för höjningen av livsmedelspriserna som jordbruksavtalet. Det är mot bakgrunden av sådana här siffror märkligt att man utser jordbruket till syndabock, samtidigt som man i raljanta tonfall säger sig måna om jordbruksnäringen. Det är, som jag nämnde, de unga och välutbildade som nu kanske slås ut på grund av försämringen av villkoren. Fru talman! Vi har kanske världens mest rationella jordbruk i vårt land. Att då säga att ytterligare rationalisering är nödvändig innebär ett underkännande av hela jordbrukarkåren. De rationaliseringar som nu kan ske drar så stora kostnader att näringen inte kan bära dem. Våra matpriser är i jämförelse med priserna i det övriga Västeuropa inte speciellt höga, även om det påstås. Snarare är de lägre än i många andra länder. För några år sedan tog Medelsvenssons matkostnader ca 24 96 av den disponibla inkomsten. I dag har den siffran sjunkit till 1996. Boendekostnaderna var vid samma tid för några år sedan ca 20 26. Men dessa kostnader har i dag stigit till 2790. Varför regeringen inte sätter in motåtgärder mot den sektorn i stället för att införa skottpengar på bönder kan man verkligen fråga sig. Fru talman! Jag anser att den livsmedelsproposition som riksdagen i dag har att ta ställning till borde får göra sällskap med regeringens övriga ofullbordade. Det skulle vara bättre än att propositionen får tjäna som underlag för en seriös jordbrukspolitik. De som i dag röstar för regeringsförslaget tar på sig ett stort ansvar. Det är inte tu tal om det. Detta gäller inte bara lantbrukarna, utan även livsmedelsarbetarna och alla dem som har arbeten som är förbundna med lantbruket. Det gäller alltså en mycket stor grupp. Både Lantarbetareförbundet och Livsmedelsarbetareförbundet är emot denna proposition. De säger, liksom vi gör i vårt parti, att man borde ha väntat tills utredningen var klar, så att vi hade kunnat få ett samlat paket. Jag skall redovisa varför jag anser det. Redan gjorda och aviserade övervältringar på jordbruksnäringen bara under detta riksmöte innebär att varje i jordbruket sysselsatt har förlorat två månadslöner. Detta har inte heller tidigare varit någon höginkomstgrupp. Det betecknar jag, herr jordbruksminister, som en diskriminering av en yrkesgrupp. Det är ingen som bestrider att en viss översyn av livsmedelspolitiken kan vara berättigad. Men då borde man ha låtit utredningen arbeta i fred för att den skulle ha kunnat presentera ett genomgripande betänkande. Det har utredningen inte fått göra, eftersom vi debatterar denna fråga redan i dag. Att, som jordbruksmininstern gör, angripa jordbruket när det finns så många andra led i livsmedelskedjan är också obegripligt. Varför inte gripa in på de områden där det finns verkligt stora kostnader? Det måste betecknas som orimligt att blunda för de pålägg som t.ex. handelsleden lägger på jordbrukets produkter. Utskottets ordförande gav ett belysande exempel på hur en gris stiger i värde. När bonden lämnar grisen kostar den ca 800 kr., och sedan kan den stiga till 4000 kr. Proportionerna är sådana att man måste gripa in där de verkligt stora besparingarna kan göras. Om en lantbrukare får 10-11 kr. för ett kilo fläsk tar handelsledet faktiskt — utan att egentligen göra någon större prestation — precis lika mycket. Som utskottets ordförande sade: Om man passar en gris under sex månader har man 33 kr. Det är den absolut minsta posten av alla de tillägg som blir på varan. Det är märkligt att just den posten då angrips. Ett kilo potatis kostar i dag i Stockholm ca 5 kr., men bonden får 1:25 kr. Enligt uppgift har vi också livsmedelsbutiker här i landet med en kapacitet som motsvarar 60 miljoner människors behov. Man undrar om inte kostnaderna för denna överetablering måste betalas av konsumenterna. Men där har man inte kommit med några förslag till någon etableringskontroll eller något etableringsstopp, utan där låter man det gå som vanligt. För jordbrukets animalieproduktion är man däremot kvick med att komma med regleringar. Där föreslås, som det står, en förlängning av det etableringsstopp som införts häromåret. Jag vill i det sammanhanget också nämna att jordbruksutskottet i sitt betänkande har döpt om etableringsstoppet till investeringsstöd — vad det nu skall innebära. Detta står på s. 14. Vid årets lantbruksvecka, som börjar den 5 mars, kommer intresset att centreras kring jordbrukets möjligheter att avlasta sina s.k. överskott på livsmedel. Man kommer att diskutera om vi inte skall få i gång en export av just högförädlade livsmedel. Det området är allvarligt försummat i vårt land, kanske beroende på en viss oföretagsamhet, men det sammanhänger kanske också med den jordbrukspolitik som vi har haft. Vi har visserligen anslagit jag tror det var ca 8 milj.kr. för att se över dessa förhållanden och kanske få i gång någon form av export av föräldade livsmedel. Men i sammanhanget kan nämnas att grannlandet Danmark anslår 150 milj.kr. till samma ändamål. Danmark har också en utlandsmarknad som det hade varit bra både för Sverige som nation och för Sveriges bönder att i varje fall ha haft en liten del av. Vi arbetar ju på ungefär samma villkor och med samma kostnader som de danska bönderna. Fru talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3, som fogats till utskottets betänkande.

Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har sedan den tillträdde på många olika sätt klargjort att man inte är nöjd med det svenska jordbruket, att man inte är nöjd med den målsättning som lades fast 1977, där lantbrukaren garanterades en viss inkomstutvecklingsnivå. Detta beslut har dock fungerat bra och gett möjligheter för många yrkesutövare att planera inriktningen på sitt företag, att rationalisera och effektivisera lantbruket och därmed trygga försörjningen för sin familj. Att driva lantbruk är nämligen ett arbete på lång sikt och ingenting som man förändrar från dag till annan. 1977 års beslut har gett dessa förutsättningar, och vi har i dag rationella brukningsenheter, vi har genom teknisk utveckling en hög effektivitet, och vi har en mycket kunnig och ansvarsmedveten yrkeskår. Det utskottsbetänkande som vi nu har att ta ställning till innebär förslag till förändringar i vad gäller både målsättning och kostnadskompensation, och det upplevs som mycket märkligt att man bryter ut sådana grundläggande faktorer ur livsmedelskommitténs arbete. Det måste väl ändå anses som viktigt att man i ett utredningsarbete kan bedöma helheten, och frågan har faktiskt en storleksordning som gör att detta borde ha fått ta rimlig tid. Därmed har jag alltså instämt i de uttalanden som tidigare i dag har gjorts i den riktningen. Detta har också utvecklats väl i reservation nr 1, vilken jag ber att få yrka bifall till. Denna jordbrukspolitiska inriktning — som föreslås dels i propositionen, dels i betänkandet — kommer att få stora negativa konsekvenser för näringen i allmänhet och för regionen Gotland i synnehet, eftersom jordoch skogsbruksnäringen har en så helt avgörande betydelse för näringslivet i länet. Enligt en utredning som Lantbrukets utredningsinstitut, LUI, har gjort på uppdrag av länsstyrelsen, Gotlands kommun och LRF, skulle nära hälften av alla arbetstillfällen på Gotland på ett eller annat sätt vara beroende av jordbruksnäringen. Denna utredning presenterades i december månad för livsmedelskommittén. Om regeringsförslaget kommer att genomföras får detta till följd att många som tvingas upphöra med lantbruk kommer att återfinnas i kategorin arbetssökande, och då kommer också länsarbetsnämndens prognos för år 1990 i vad gäller behovet av ca 2000 nya sysselsättningstillfällen att väsentligen överskridas. Det kommer i sin tur att betyda en utökning av kravet på kostsamma ärbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag noterar att jordbruksministern i propositionen understryker den roll som jordbruket spelar för sysselsättningen i de bygder där det råder brist på andra arbetstillfällen, och detta uttalande ger mig naturligtvis vissa förhoppningar. Vi har på Gotland med delvis statliga medel byggt upp en modern livsmedelsindustri, som med Gotlands avgränsade geografiska läge innebär att man är helt hänvisad till de råvaror som kan produceras inom länet. Regeringen har också helt nyligen gått in med en satsning för Arlas planerade livsmedelsindustri med tillverkning av vissa specialprodukter som är nya för Sverige och som det finns exportmarknad för. Från gotlänningarns sida har vi alltså uppvaktat livsmedelskommittén och hemställt att man skall beakta de särskilda förhållanden som gäller på Gotland och att man av regionalpolitiska skäl skall försöka att finna former för att undanta Gotland från eventuella produktionsbegränsande åtgärder när det gäller animalieproduktionen. Det är mot denna bakgrund som jag har skrivit min motion, och jag anser alltså att livsmedelskommittén borde ha givits en rimlig chans att göra en helhetsbedömning av vår livsmedelsförsörjning. Regeringens sätt att föregripa utredningens arbete är anmärkningsvärt, och jag yrkar härmed avslag på propositionen i vad gäller målen för jordbrukspolitiken och prisregleringen på jordbruksprodukter och bifall till reservationerna nr 1 och 2 med Einar Larsson som första namn.

Fru talman! Som norrlänning och som första namn på en flerpartimotion från Västernorrlands län vill jag uttrycka min tillredsställelse över att jordbruksutskottet enhälligt ställt sig bakom vårt och övriga motionärers krav på att Norrlandsstödet även i framtiden skall finansieras över statsbudgeten. Därigenom avvisas regeringens förslag att kostnaderna för detta regionalpolitiska stöd skall övervältras på jordbrukarna i andra delar av landet. Sedan länge har särskilt stöd lämnats till jordbruket i norra Sverige i form av såväl prisstöd som investeringsstöd. Grunderna för det nu utgående prisstödet lades fast i anslutning till de nya riktlinjer som fastställdes för jordbrukspolitiken 1977. Statligt prisstöd utgår på mjölk, kött och fläsk samt dessutom till smågrisproduktion och getskötsel. Den 1 juli 1982 justerades prisstödet för kostnadsökningar fram till oktober 1981. För att kompensera jordbruket i norra Sverige för prisutvecklingen sedan oktober 1981 behöver prisstödet nu höjas med 40 å 50 milj.kr. Motivet för att särskilt stöd till norra Sverige införts är att man vill kompensera Norrlandsjordbruket för de högre kostnader och sämre betingelser som detta jordbruk har främst på grund av klimat och transportavstånd. För att man skall kunna uppnå inkomstmålet inom jordbrukspolitiken även i norra Sverige är stödet en nödvändighet. Också beredskapsskäl och allmänt regionalpolitiska skäl talar mycket starkt för stödet till jordbruket i denna del av landet. Det finns anledning att peka på den stora regionalpolitiska betydelse som jordbruket har och att framhålla vad dess produktion betyder som underlag för sysselsättning i livsmedelsindustri samt transportoch serviceföretag. Den uteblivna kompensationen för prishöjningarna har minskat Norrlandsjordbrukarnas arbetsersättning, och särskilt för nyetablerade jordbrukare har situationen blivit mycket pressad. Liksom jordbruksavtalet — åtminstone hittills—- kompenserat jordbrukarna för prishöjningar på produktionsmedlen måste prisstödet till norra Sverige successivt räknas upp för att inte Norrlandsjordbrukarnas ekonomiska situation skall försämras. För att vi inte årligen skall få en diskussion bland politiker m.fl. och en osäkerhet bland Norrlandsjordbrukarna om stödets storlek borde det ske en automatisk uppräkning, så att de ökade merkostnaderna i denna del av ärendet kompenseras årligen. Det är en fråga som Sven-Erik Nordin och jag tagit uppi en särskild motion, och den får vi tillfälle att återkomma till senare under riksmötet. 1981 tillsattes en kommitté för översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige. Denna kommitté med ledamöter från alla de fem riksdagspartierna framlade redan i oktober 1982 ett enigt förslag till uppräkning av stödet och dessutom förslag till vissa förändringar av områdesgränserna. Förslaget innebar att uppräkning av beloppet skulle ske från den 1 juli 1983. Någon sådan uppräkning har ju tyvärr inte skett. Inte endast från jordbrukarhåll utan även från många andra håll — och från dem som har speciellt ansvar för regionalpolitiken i norra Sverige — har det krävts en uppräkning. Jag vill då nämna bl.a. den framställning som har gjorts av landshövdingarna i Norrlandslänen. I vad gäller jordbrukarnas protester är de säkerligen väl kända för alla. Jordbrukarnas mäktiga manifestationer, på synnerligen välbesökta protestmöten, har riktat intresset mot dessa frågor. Själv hade jag tillfälle att närvara vid LRF:s protestmöte i Timrå, där drygt 5000 jordbrukare från södra och mellersta Norrland samt från Dalarna hade samlats. De flesta hade åkt långa vägar i bussar för att komma till det här mötet och få tala om, hur de såg på frågorna. Det var ett enigt uppträdande av en yrkesgrupp som kände ett hot mot sig och sin existens. Där hade samlats gamla och unga, män och kvinnor, jordbrukare med stora arealer och jordbrukare med små arealer. Enhälligt ställde de sig bakom kravet på en uppräkning av Norrlandsstödet för att få den utlovade kompensationen, och de begärde att detta skulle ske via statsbudgeten. Kanske kommer det att visa sig att de kraftfulla manifestationerna och det eko som dessa gett över hela landet, t.o.m. påverkat det beslut som vi strax kommer att fatta här i kammaren och som vi väl kommer att ta i full enighet enligt utskottets förslag. Fru talman! Att uppehålla ett väl fungerande jordbruk i norra Sverige och ett jordbruk som ger sina utövare en skälig arbetsersättning är både en rättvisefråga och en regionalpolitisk fråga, liksom det är av största betydelse ur beredskapssynpunkt. Även om vårt lands ekonomiska situation är pressad är det nödvändigt att Norrlands jordbrukare får det prisstöd som det tidigare rått enighet om och som de ansett sig våga kalkylera med skulle komma att utgå, när de planerat för sin framtid.
Fru talman! Jag har med spänd uppmärksamhet lyssnat till debatten här i dag, självfallet framför allt till företrädarna för regeringspartiet. Det är ganska naturligt, eftersom de nya signaler som nu hissas i själva verket innebär en bakläxa för mig själv när det gäller 1977 års jordbrukspolitiska beslut — det var jag som signerade det. Jag hade väntat mig att jordbruksministern i dag skulle tala klarspråk, ta tillfället i akt att klara ut alla de missförstånd som han ständigt säger sig vara utsatt för. Tyvärr har han inte gjort det. Tyvärr har luddigheten — om jag får använda det uttrycket — ytterligare ökat. Jag kommer tillbaka till det senare. Anledningen till den förändrade jordbrukspolitiken är enligt jordbruksministern att man måste föra en jordbrukspolitik som omfattas med förtroende av såväl producenter som konsumenter. Jag har svårt att se att jordbruksministern är särskilt framgångsrik i denna strävan. Jag upplevde aldrig den typ av demonstration 1977 — varken från bönderna eller från konsumenterna — som nu möter jordbruksministern när han inför en ny jordbrukspolitik. När det gäller prisregleringen har jordbruksministern här i dag sagt att den inte är rättvis — den tillför inte Norrland tillräckligt mycket pengar. Jag uppfattar detta som att jordbruksministern indirekt anklagar statens jordbruksnämnd för att inte följa upp prisregleringsmetodiken och föra förhandlingarna i det avseendet med tillräcklig kraft. Det är allvarligt i och för sig. När jordbruksministern kommer in på motivet för det förslag han framlagt i propositionen om att producenterna själva gemensamt skall betala en större del av Norrlandsstödet återkommer han till prisregleringen. I en replik till John Andersson i dag hävdade han att det här fortfarande finns medel att överföra. I debatten i dag sade jordbruksministern ordagrant: Det här får nu bli en fråga för kommissionen och jordbrukets förhandlare. Jag måste då fråga jordbruksministern: Avser jordbruksministern inte att följa riksdagens beslut här i dag? Det är logiskt att ställa den frågan. Jag vill erinra jordbruksministern om att han i sin egen proposition inte har talat så mycket om prisregleringsmedlen. Jag skall be att få citera delar av jordbruksministerns proposition: ”Beredskapsmotivet innebär att vi måste trygga livsmedelsförsörjningen i hela landet. Detta innebär att vi måste ha ett starkt och väldifferentierat jordbruk även i Norrland. Prisregleringen bör därför utformas så att även detta beredskapsmål kan upprätthållas. Vid prisöverläggningarna bör följaktligen särskild hänsyn tas till Norrlandsjordbrukets problem.” Det är det, herr jordbruksminister, som i klartext betyder att jordbruket i landet solidariskt skall betala de regionalpolitiska och beredskapspolitiska kostnaderna för Norrland. Det är om det, herr jordbruksminister, som ett enigt jordbruksutskott uttalar: ”Stödet till jordbruket i norra Sverige och då framför allt prisstödet bör som framgår av det sagda ses som ett regionalpolitiskt stöd.

Jag tror det är bra om jordbruksministern svarar på den frågan. Jordbruksministern för ständigt ett resonemang om att jordbrukets stora kostnader måste begränsas — på den punkten är vi eniga — och lovsjunger LRF:s kostnadsjakt, som inte i och för sig är någon ny företeelse; bönder har alltid jagat kostnader. Det vore bra om jordbruksministern också ville svara på frågan hur detta stämmer överens med det faktum att jordbruksministern vill hjälpa jordbruket genom att på jordbruket överföra nya kostnader, kostnader som förut burits av statsmakten och betalats med skattemedel. Hur hjälper man den fattige genom att överföra hundratals nya miljoner som han själv skall bära? Det vore intressant om riksdagen här i dag finge ett svar på den frågan. Jag tycker nog att det påminner mera om ett trolleritrick än om praktisk politik.

Fru talman! Jag avser inte att gå in i den debatt som Anders Dahlgren nu har tagit upp med jordbruksministern, men då jag förutsätter att jordbruksministern kommer att gå i svaromål vill jag konkretisera en fråga som han berörde i sitt senaste inlägg, nämligen frågan om ett politiskt beslut beträffande målformuleringen för jordbruket. Vi behöver inte diskutera om det är bra eller inte. Men om avsikten var att det skulle vara till förmån för livsmedelskommitténs arbete med en klar målformulering och att kommittén kunde arbeta med den förutsättningen, varför i Herrans namn skrev då inte jordbruksministern en proposition för ett år sedan? Då hade ju den målformuleringen kunnat följa livsmedelskommitténs direktiv. Vad är det för glädje med att livsmedelskommittén arbetar halva tiden utan den mer politiskt betingade målformulering som jordbruksministern åstundar?

Fru talman! Den målformulering vi nu diskuterar finns angiven i direktiven. En förutsättning för ett riksdagens uttalande är att det här fattas ett beslut därom. Därför var en av de första uppgifterna inför det första delbetänkandet att för riksdagen redovisa uppfattningen att den här målformuleringen i fortsättningen borde ha den utformning som den nu har fått. Arne Andersson i Ljung måste inse att ett riksdagsbeslut gäller tills det ändras. Om man anser att en utredning arbetar utifrån en felaktig målformulering, dvs. i detta fall om den målformulering som riksdagen har antagit gäller, då måste man gå till riksdagen och be den att ändra målformulering. Det är vad som har skett i detta fall. Anders Dahlgren säger att han inte upplevde några demonstrationer från jordbrukarna när han blev jordbruksminister. Nej, det är säkerligen sant, därför att han hade förmånen att få ärva ett fögderi där situationen för jordbrukarna var helt annorlunda än den situation som rådde när jag övertog detta fögderi efter Anders Dahlgren.

Det såg jag inte bara som ett uttryck för en uppskattning av vad jag hade försökt åstadkomma, utan det var en redovisning av LRF-ledningens inställning till den jordbrukspolitik som den socialdemokratiska regeringen hade fört under dessa år. Som jag har sagt tidigare till Anders Dahlgren så upplevde jag inga sådana uttalanden när jag kom tillbaka till detta fögderi med anledning av vad som hade hänt under den borgerliga regeringens tid. Jag håller med Anders Dahlgren om att det har gett mig ett mycket sämre utgångsläge. Jag har nu att försöka komma till rätta med de problem som vi brottas med. Jag skall inte göra det så enkelt att jag säger att det var bara den borgerliga regeringens fel att det fanns bekymmer under den borgerliga regeringstiden. Vi är väl medvetna om vad den ekonomiska situation som rådde i omvärlden betydde för utvecklingen i stort, tveklöst. Men Anders Dahlgren kanske kan erinra sig att jag har varit så hyfsad mot honom att jag sagt många gånger, att det stora felet med det som inträffade på jordbrukets område var att den högerinriktade ekonomiska politik som fördes kom att innebära att jordbrukspolitiken gick i sank. Det var alltså huvudorsaken, och då har vi sagt att nu måste vi se över konsekvenserna av det här. Därför föreslog vi att livsmedelskommittén skulle tillsättas, för vi måste så snabbt som möjligt få reda på vad som inträffat i jordbruket och vilka effekter den ekonomiska utvecklingen kan väntas få framöver för de många som har drabbats av svårigheter. Det enda bidrag jag fick från Anders Dahlgren och den borgerliga sidan var att man yrkade avslag. Man sade att det var onödigt att tillsätta livsmedelskommittén. I dag ställer den ena talaren efter den andra sina förhoppningar på och sina förväntningar till livsmedelskommittén. Jag tror att det var nödvändigt att vi satte till den, och jag tror att det var nödvändigt att vi inte nöjde oss med att bara titta på primärproduktionens situation. Jag har sagt hela tiden att det är angeläget att vi genomlyser alla leden, därför att det är orättfärdigt om man tror att man kan lösa de problem som vi har på det här området bara genom att rikta uppmärksamhet på jordbrukaren. Sedan frågar Anders Dahlgren mig om jag kommer att följa riksdagens beslut. Jag ser inga svårigheter för mig att följa riksdagens beslut. Men inte ens Anders Dahlgren, trots de insikter han har på det här området, kan skilja på det ena och det andra. Min motfråga blir då också till Anders Dahlgren: Är Anders Dahlgren utan vidare beredd att rätt upp och ner säga att den fördelning vi har av kostnader och förmåner inom jordbruksregleringens ram är så exakt i dag, så här finns inte utrymme för några diskussioner?

Fru talman! Jordbruksministern återkommer ständigt till att han blev hjärtligt avtackad av LRF när han avgick. Det tycker jag var bra av LRF —-jag unnar honom det. Jag blir ännu gladare nästa gång LRF avtackar honom när han avgår som jordbruksminister. Det är en intressant upplysning som jordbruksministern nu ger, att det inte är 1977 års jordbrukspolitiska beslut i sig som är problemet eller har varit problemet för jordbrukarna. Problemet är, säger han, den dåliga ekonomiska politik som den borgerliga regeringen förde. Ja, om det var på det sättet, varför börja på att rota och ändra jordbrukspolitiken? Ni skall ju föra en annan ekonomisk politik, och den skall väl då leda till att jordbrukets problem liksom bara försvinner av sig själva. Därför måste jag säga, herr jordbruksminister, att jag tror inte på den förklaringen. Anledningen till det utredningsarbete som har igångsatts är naturligtvis en helt annan. Anledningen är att ni vill ha en annan jordbrukspolitik som ni döljer under namnet livsmedelspolitiska utredningen. Det fanns ju inget skäl att över huvud taget tillsätta den, om det var så pass enkelt — eller svårt, vilket man vill — att problemen för jordbruket kunde undanröjas med en annan ekonomisk politik, eller hur? Sedan säger jordbruksministern att han inte har några svårigheter att följa riksdagens beslut. Nej, det hoppas jag verkligen, och då behöver jag inte känna någon oro på den punkten. Jordbruksministern kommer inte att ge kommissionen i uppdrag att överföra prisregleringsmedel. Den fråga som jordbruksministern tar upp är nämligen, såvitt jag kan förstå av direktiven, under utredning i livsmedelskommittén, och det vore väl bra om den kunde få arbeta färdigt och lägga fram ett förslag som kunde remissbehandlas. Skillnaden mellan det beslut vi tog 1977 och det vi tar i dag är ju att de övergripande målen inte är behandlade av utredningen och inte remissbehandlade utan tillkomna i ett slutet rum på jordbruksdepartementet. Det tycker jag är ett dåligt underlag för riksdagen att fatta beslut på. Jag skullet.o.m. vilja säga att jag hoppas, att vi framdeles inte skall behöva få se så torftiga propositioner från jordbruksdepartementet som den jordbruksministern nu har presenterat, för det är att ha dålig respekt för riksdagen. Riksdagen kan nämligen kräva att få så bra underlag som möjligt för de beslut den skall fatta, och det har den inte fått, herr jordbruksminister, i den här propositionen.
Fru talman! Två saker: Om jag nu försöker följa jordbruksministerns krumelurer i fråga om målformuleringen och vikten av ett politiskt beslut, kan jag väl ansluta mig till vad som senast uttalades; kom med det! Men varför fick den frågan icke samma prioritet som t.ex. frågan om sättet att prisförhandla? Varför gavs inte kommittén uppdraget att komma med synpunkter beträffande målformuleringen i delbetänkandet? Det hade väl ändå legat i linje med jordbruksministerns synsätt. Detta är en rundgång i debatten som inte gagnar vare sig debatten eller jordbrukspolitiken. Jordbruksministern måste ändå komma till skott så småningom och tala om, vad som var den slutliga anledningen till denna säregna turordning. Det är inte så, herr jordbruksminister, att den ena talaren efter den andra ställer förväntningar på livsmedelskommittén, utan vi böjer oss helt enkelt för det faktum att det finns en livsmedelskommitté som arbetar. Vi anser att det är ett märkligt umgängessätt att vi skall gripa in under tiden och ta vissa delbeslut samtidigt som vi uttalar att livsmedelskommittén skall fortsätta som om ingenting hänt. Det tycker vi är en konstig jordbrukspolitik, och det kritiserar vi jordbruksministern för.
Fru talman! Jag kan föreställa mig att kammarens ledamöter börjar tycka att det här blir en något utdragen och kanske till sin karaktär något enformig upprepning av argument, när vi försöker klara ut för varandra vad vi menar med det ena och det andra. Men jag kan väl få säga att det är litet märkligt att lyssna till Anders Dahlgren, som anklagar mig för att jag inte skulle ha låtit remissbehandla det förslag till övergripande målsättningar som vi lade i direktiven och som nu redovisas på riksdagens bord. Anders Dahlgren lade själv — som jag antydde förut — utan vidare fram förslag om förändring av målsättningen i den proposition vi fick 1977 och gick därmed emot fyra års utredningsarbete utan att göra det till föremål för någon som helst remissbehandling. Jag anser att det är en regerings rättighet att i sina direktiv lägga fram förslag till målsättningar och redovisa dem för riksdagen. Riksdagen har sedan att antaga målsättningarna eller, som någon har sagt här, att säga nej till dem; det är ju riksdagens rättighet. Jag tror ändå att Anders Dahlgren gör det enkelt för sig när han konstaterar, att om det inte var något större fel på jordbrukspolitiken utan att allt var den ekonomiska politikens fel, så behövde man väl inte bry sig om att tillsätta den här livsmedelskommittén. Här har jag först anklagats för att jag ägnade för stor uppmärksamhet åt i första hand bara primärproduktionen. Jag har redovisat att den här regeringen var den första som tog upp hela livsmedelskedjan, just därför att vi icke ville lägga hela resonemanget om de problem vi har på bara primärproduktionen. Vi är medvetna om att vi också måste titta på hela livsmedelskedjans problem. Anders Dahlgren skulle nog också läsa litet grand i den förnämliga bok som LRF har gett ut och där man konstaterar att vi går in i en annan tid som kanske kräver nya synsätt. På en konferens som jag för några veckor sedan bevistade diskuterade man från LRF:s sida mycket allvarligt och seriöst på vilket sätt man skall tackla de problem som möter jordbruket med hänsyn till överskottsproduktionen och olika förändringar i själva uppläggningen av produktionen, förändringar som man kan behöva resonera om. Så enkelt är det inte att man bara utan vidare kan nöja sig med att konstatera: Om vi ordnar den ekonomiska politiken, är alla andra problem för jordbrukets vidkommande lösta.